Fru talman! Om utskottet inte kunde tillstyrka vårt yrkande om en utvärdering inom tre år, varför då inte tänka på att det står inom tre år, om det var så att ni avstyrkte det bara för att ni kanske kommer att göra en utvärdering tidigare? Inom tre år utesluter ju inte den möjligheten. Jag tror inte att det är det som är skälet, utan att ni tror att ni kommer att uppnå ert syfte. Det tror inte jag. Där tror vi alltså olika. Om man är rädd för att införa en lag, ett förbud som är svårt att efterleva, och att det då skulle undergräva rättsuppfattningen, skulle jag vilja säga att befintlig avkodningslag verkligen har undergrävt rättsuppfattningen. Det går ju inte att komma åt dem som privatkopierar kort. Det är en lukrativ marknad. Jag hoppas nu att det blir en förändring, men jag tror inte att vi når hela vägen fram. Jag tror att vi ska göra som i Finland, Norge och Frankrike. Jag vet inte om deras innehavsförbud har undergrävt rättsuppfattningen, men ni skulle kunna höra med dem om det har gjort det.
Fru talman! Det finns ingenting som pekar på att Norges och Finlands förbud har lett till att man har fått bättre resultat. Det går inte att göra sådana bedömningar utifrån den utveckling som har skett. Det är möjligt att vi kan komma till en definitiv slutsats om några år - kanske inom tre år. Men som vi har bedömt det, och som regeringen har bedömt det, finns det inget entydigt bevis för att ett förbud skulle leda till förbättringar på det här området. Det är riktigt, som Ewa Larsson säger, att den nuvarande lagstiftningen inte har räckt till. Därför föreslår vi nu skärpningar av straffet för brott mot lagen och ett vidgande av förutsättningarna för åtal. Jag tycker att det är positivt. Vi kan diskutera frågan om utvärdering inom tre år kontra att utskottet förutsätter att regeringen kommer att följa utvecklingen. Ska det då tolkas så att utskottet förutsätter att det kommer någonting tidigare än om tre år? Det är inte så det ska tolkas. Det var min egen, personliga tolkning, att det kan gå fortare. Vad jag vill säga är att eftersom vi förutsätter att regeringen kommer att följa lagen tycker vi att en hemställan om det här är onödig.
Fru talman! En sak vet vi väldigt säkert, och det är att utvecklingen går fort och att alltfler programbolag använder sig av kort även inom public service. Vi vet att frågan kommer att få ökad aktualitet och att det kommer att finnas fler kort på marknaden att privatkopiera. Problemet kommer hela tiden att öka. Det är en mycket lukrativ marknad. Stora pengar går förlorade - pengar som annars skulle kunna användas till att försörja dem som har gjort program, att stärka upphovsrätten och att göra många konstnärer ekonomiskt mer självständiga än vad de är i dag.
Fru talman! Det stämmer att det är en väldigt snabb utveckling på den här marknaden. Den här lagändringen föreslås också omfatta informationssamhällets tjänster. Jag kan instämma i Ewa Larssons bedömning att det här säkert kommer att bli ett problem även på andra områden inom informationssamhällets tjänster. Därför är det viktigt att vi nu får en lagändring och en skärpning av lagen. Jag tycker att vi kan glädja oss åt det tillsammans.

Fru talman! I detta betänkande behandlas regeringens proposition Överförande av straffverkställighet utan den dömdes samtycke. Det handlar om Sveriges tillträde till ett tilläggsprotokoll till Europarådets konvention från 1983 om överförande av dömda personer. Europarådets konvention från 1983 krävde samtycke från den dömda personen till att verkställigheten överfördes till ett annat land. Tilläggsprotokollet gör det möjligt att överföra straffverkställigheten till den dömdes hemland utan att den dömda personen lämnar sitt samtycke. Det handlar om två olika tillfällen. Det ena är när personen har flytt till sitt hemland innan påföljden har verkställts, och det andra är när personen i samband med domen utvisas på grund av brottet. Fru talman! Till betänkandet har vi moderater lämnat två reservationer, och jag ska kommentera dem. Det är bra och tillfredsställande att möjligheten att överföra straffverkställigheten i samband med utvisning ökar, samt att regeringen anser att det är lämpligt att utvisningen bör ske i ett tidigt skede av verkställigheten. Detta ökar möjligheten att återanpassa den dömde till ett liv i frihet i det land där han sedan ska leva. Många av dem som är dömda i Sverige och som förutom sitt straff har utvisningsbeslut i domen har begått grova brott. Många är dömda för grova narkotikabrott, dömda för att gjort tjänst som kurirer eller smugglare av narkotika. Deras avsikt har inte varit att stanna i Sverige. Det finns ingen anledning att dessa dömda ska avtjäna sitt straff i Sverige. De har ingen anledning att lära sig svenska, och det finns ingen anledning att i fängelset jobba med anpassning för att de ska kunna fortsätta sitt liv i frihet i det svenska samhället. Det finns därför mycket starka skäl till att de som är dömda till utvisning bör avtjäna sitt straff i respektive hemland. Belastningen på svenska fängelser skulle minska, och det skulle bli lättare att arbeta med övriga intagna och försöka anpassa dessa till ett laglydigt liv efter avtjänat straff. Utvisningen får naturligtvis inte innebära att vederbörande frisläpps direkt efter hemkomsten i det fall brottet i hemlandet inte betraktas som lika grovt som hos oss. Det motsatta måste naturligtvis gälla, att även svenskar som dömts i ett annat land ska kunna få verkställa sitt straff hemma i Sverige. Utskottsmajoriteten skriver i betänkandet att utskottet utgår från att "regeringen, utan något särskilt riksdagsinitiativ, undersöker möjligheterna att ingå bilaterala avtal i den omfattning som är önskvärd". Fru talman! Vi som står bakom reservation 3 anser att regeringen bör kunna göra lite mer. Vi anser att regeringen ska intensifiera arbetet med att träffa överenskommelser med ytterligare stater om överförande av straffverkställighet. Fru talman! Då en utländsk medborgare döms i en svensk domstol förekommer det, i vissa fall, att den utländske medborgaren även döms till utvisning efter avtjänat straff. I sådana fall tar domstolen ofta hänsyn till att den dömde ska utvisas efter fängelsestraffet och utdömer en kortare strafftid. Denna rabatt tycker vi är helt fel. Det är, som jag ser det, att nedvärdera andra länder, att anse att andra länder inte är lika bra som Sverige att bo i och att det skulle vara ett extra straff att utvisas till sitt hemland. I många fall har det visat sig att den dömdes hemland vägrat ta emot sina egna medborgare då de skulle utvisas efter att de verkställt ett fängelsestraff. I dessa fall har den dömde först fått "rabatt" på straffet och sedan efter avtjänat straff ändå inte kunnat utvisas. Även ni i utskottsmajoriteten, som anser att man ska ha rabatt på fängelsestraffet, borde kunna inse att denna praxis är fel. "Utskottet anser för sin del att en möjlighet att beakta det men den dömde lider genom att han utvisas är nödvändig för att utlänningar inte i realiteten ska drabbas svårare i påföljdshänseende än andra dömda. I de fall utvisning av en för brott dömd person inte kan verkställas därför att hans hemland vägrar att ta emot honom utgår utskottet från att regeringen söker lösa problemet genom överenskommelse med vederbörande stat." Fru talman! Jag skulle gärna vilja ställa följande fråga till er som står bakom denna skrivning: Anser ni att det är ett men att utvisas exempelvis till Finland, England eller Tyskland, eller varför inte Spanien? Enligt vår uppfattning bör svenska och utländska medborgares brottslighet bedömas lika. När en utländsk medborgare döms till fängelse bör därför fängelsestraffets längd inte påverkas av om det samtidigt förordas att han ska utvisas. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom båda våra reservationer. Men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till den första reservationen, reservation 3.

Fru talman! Vi behandlar överförande av straffverkställighet. Det här betänkandet behandlar frågan om att godkänna tilläggsprotokollet till Europarådets konvention från år 1983 när det gäller överförande av dömda personer. Vi i Vänsterpartiet har yrkat avslag på att man ska godkänna tilläggsprotokollet. Jag ska lyfta fram de skäl som vi i Vänsterpartiet har. Ett skäl är att det inte kräver något samtycke från den dömde om man ska begära att de ska avtjäna straffet i hemlandet. Det här gäller också de personer som är dömda till rättspsykiatrisk vård. Redan där tycker vi att det i dag finns en tveksamhet. Man kan bli dömd av domstolen till utvisning. Man kan också genom ett administrativt beslut bli utvisad när man har begått ett brott och sedan i svensk domstol har blivit betraktad som psykiskt sjuk och därför inte ansvarig för sina handlingar och därför i behov av rättspsykiatrisk vård. Att i det läget ändå fullfölja detta och säga att personen i fråga inte var fullt ansvarig för de handlingar som han eller hon begick och därför inte kan dömas till fängelsestraff men att han eller hon kan utvisas i alla fall. Dessutom ska dessa personer kunna överföras utan deras samtycke. Det tycker vi är en mycket tveksam konstruktion. I detta fall ligger inte felet bara i tilläggsprotokollet utan felet finns redan från första början, att man kan dömas till utvisning när man döms till rättspsykiatrisk vård. Men det har vi inte tagit med i reservationen, eftersom vi faktiskt inte behandlar den frågan. Men det är en av anledningarna till att vi har sagt nej. Den här konventionen innebär i och för sig inte en skyldighet för Sverige, men den innebär en rätt för Sverige att kunna begära överförande av straffverkställigheten utan den dömdes samtycke. Fru talman! Om man lyfter fram den gruppen, som Jeppe Johnsson gjorde, så tycker jag också att det finns ganska klara argument för varför man ska kunna göra det. Jeppe Johnsson talade om de grova narkotikasmugglarna, kurirerna som inte har någon anknytning alls till Sverige. Det enda som har skett är att de tar sig in i Sverige med sin narkotika för att tjäna pengar och sedan ge sig av från landet igen. De har ingen anknytning alls till Sverige. Och i just dessa fall tycker också vi i Vänsterpartiet att det vore väldigt bra om man kunde genomföra detta. Men det är ju inte riktigt så enkelt. Och om vi hade kunnat skriva ett eget tilläggsprotokoll där vi hade kunna formulera detta själva, hade vi gärna formulerat ett tilläggsprotokoll med vilket man kunde genomföra detta överlämnande när det gäller dessa grupper. Men den möjligheten hade vi ju inte, utan det handlade om att godkänna detta tilläggsprotokoll. Då måste jag lyfta fram att en mycket stor grupp av dem som är dömda också till utvisning är faktiskt människor som har levt i Sverige under väldigt många år. Det finns människor som faktiskt är uppväxta här i Sverige men som inte har svenskt medborgarskap, vilkas föräldrar kommer från andra länder, och familjen har valt att behålla sitt ursprungliga medborgarskap. De kan ha bott i Sverige i 10 år. De kan ha bott i Sverige i 15 år. Men de är inte svenska medborgare. Och om de begår något brott döms de till utvisning. Det finns mer än 300 barn i Sverige som har föräldrar som sitter i svenska fängelser och är dömda till utvisning. Barnen lever i Sverige. Det är många barn som är svenska medborgare. Men föräldern, som de kan ha levt ihop med under 10-15 år, är dömd till utvisning och får heller aldrig komma tillbaka till Sverige igen. Att då kunna göra detta också i ett mycket tidigt skede av verkställigheten utan att den dömde samtycker fråntar dessa människor en ganska stor möjlighet att faktiskt begära nåd när det gäller utvisningen. Vi vet att regeringen i en hel del fall faktiskt upphäver utvisningen. I dag är det nämligen en så oerhört stor brist i våra domstolar när det gäller att skaffa fram ett bra underlag, ett aktuellt underlag, som man ska ha i domstolarna när man ska döma till utvisning. Då ska man nämligen väga in anknytning till Sverige och hur den sociala situationen ser ut. Jag tycker, Jeppe Johnsson, att när det gäller den här gruppen är det givetvis ytterligare ett straff förutom fängelsestraffet. Visst är det ett men för dessa människor att bli utvisade från ett land där de har bott i så många år och kanske arbetat och verkat men också, det håller jag med om, begått ett brott, och det ska de straffas för. Men om de blir utvisade kanske de också mister möjligheten att över huvud taget ha någon kontakt med sina barn. Man låter dessa barn bli av med sina föräldrar utan att det finns något samtycke.

Precis som Jeppe Johnsson sade, fru talman, så kan ju Sverige tjäna pengar på detta. Vi kan ju tömma delar av våra fängelser, och det blir ju mycket billigare för den svenska kriminalvården. Och vi är rädda för att detta också kommer att vara en drivkraft, så att vi får en överföring av straffverkställigheten i mycket högre grad än vad vi anser är rimligt. Fru talman! Vi i Vänsterpartiet inser ju att riksdagen kommer att bifalla hemställan i detta betänkande. Men vi i Vänsterpartiet kommer under den allmänna motionstiden att följa upp den här frågan och ta upp diskussionen om när domen ska innehålla beslut om utvisning. Jag hoppas att vi kan få en förändring i den grundläggande politiken och faktiskt använda oss av utvisning just i de fall där det är så oerhört klart och tydligt, som Jeppe Johnsson sade. Där tycker inte vi heller att det finns något skäl för att dessa personer ska avtjäna straffet i svenskt fängelse, dvs. när dessa personer inte har någon anknytning till Sverige.

Eller också måste dessa barn också flytta härifrån och faktiskt, trots att de är svenska medborgare, inte få uppleva den trygghet som andra svenska barn har. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservation 1. Och om nu denna reservation skulle bifallas med anledning av mitt anförande måste jag också yrka bifall till reservation 2, annars skulle lagstiftningen bli felaktig.

Fru talman! Jag kommer att göra Alice Åström besviken. Jag kommer nämligen att yrka avslag både på hennes reservationer och på övriga reservationer. Det är alltså överförandekonventionen från 1983 som vi diskuterar. Syftet med den var ju att öka möjligheterna att överföra verkställigheten av påföljden för personer som dömts i annat land än sitt hemland genom att erbjuda en enkel och lättillämplig ordning för en sådan överförandeprocedur. Överförandekonventionen krävde dock att den dömde personen skulle samtycka till att påföljden fick verkställas i ett annat land. 1983. I det betänkandet står att läsa att Sverige i förhandlingarna hade hävdat, åtminstone vad gällde utländska personer som hade utvisats i samband med fängelsedom, att det skulle vara en fördel om verkställigheten kunde föras över oberoende av samtycke. Vid det tillfället lyckades Sverige inte få gehör för sina synpunkter men det här har tagits upp vid andra tillfällen. Man har frågat sig om det är rimligt att kräva samtycke av den dömde i alla situationer. Tilläggsprotokollet, som vi i dag ska ta ställning till, gör det möjligt, som Jeppe Johnsson redan redogjort för, att överföra straffverkställigheten utan att den dömde har lämnat sitt samtycke; detta i två fall. Den ena situationen är det s.k. flyktfallet när en person har dömts för ett brott i Sverige och har flytt till sitt hemland innan påföljden verkställts. Då kan domslandet begära att den andra staten övertar verkställigheten av påföljden. Någon skyldighet för den dömdes hemland att överta verkställigheten finns inte, utan den staten får överta verkställigheten. Den andra situationen där verkställigheten kan överföras utan den dömdes samtycke är när brottsmålsdomen säger, som Alice Åström så väl har beskrivit här, att den dömde personen ska utvisas när fängelsestraffet är avtjänat. I en sådan situation får domslandet göra en förfrågan till den dömdes hemland om att ett överförande ska ske. Det dömande landet, exempelvis Sverige om det är någon som blir dömd här, ska också förse verkställighetslandet med en förklaring som innehåller den dömdes uppfattning om överförandet samt en kopia av utvisningsbeslutet eller annat dokument som visar att den dömde inte får vara kvar i domslandet efter frigivningen. Om någon konventionsstat hemställer om att Sverige ska överta verkställighet av påföljd sker verkställigheten här enligt svenska regler. Den upphör om den andra staten beviljar nåd eller amnesti eller om domen tas upp till ny prövning. Det är Kriminalvårdsstyrelsen i Sverige som ska göra framställan till det andra landet för verkställande av påföljden. Gäller det rättspsykiatrisk vård så är det Socialstyrelsen som ska göra det. I betänkandet finns det fyra reservationer. Ett par av dem vill jag kommentera. Vänsterpartiet vill, som Alice Åström har redogjort för, att hela regeringens förslag om godkännande av tilläggsprotokollet ska avslås eftersom man befarar att en dömd person mot sitt samtycke kan bli sänd till ett land vars kriminalvård inte uppfyller mänskliga rättigheter. Utskottet vill här anföra att tilläggsprotokollet kan undertecknas av stater som har undertecknat överförandekonventionen - alltså i första hand europeiska stater som har ratificerat konventionen om skydd för mänskliga rättigheter och de grundläggande friheterna, men det gäller också några andra. Här finns alltså en någorlunda garanti mot att ett överfört straff inte verkställs under oacceptabla förhållanden. Alice Åström tog också upp barnens situation. Det gäller då dömda som varit i Sverige rätt länge och som har barn i landet. I den motion som Vänsterpartiet väckt hänvisar man till barnkonventionen och Genèvekonventionen plus ytterligare någon konvention som jag för tillfället inte kommer ihåg namnet på. Jag kontrollerade i går det här med barnkonventionen och konstaterade då att någon generalisering när det gäller utsändandet kan man inte ha. Barnkonventionen säger att man ska ta hänsyn till varje enskilt fall. När Kriminalvårdsstyrelsen eller Socialstyrelsen ska begära att en påföljd ska verkställas utomlands har man anledning att ta ställning till, som vi har sagt förut här, under vilka förhållanden verkställigheten kan tänkas ske i den främmande staten. Skulle den dömde inte samtycka till överförandet kan vederbörande överklaga till regeringen som då får ta saken under övervägande. Av kap. 8 i utlänningslagen framgår det också att en av eller utvisning aldrig får verkställas till ett land om det finns skälig anledning att tro att vederbörandes liv skulle vara i fara eller att vederbörande skulle utsättas för tortyr eller liknande. Vidare understryker utskottet med kraft att en framställning om överförande av en i Sverige ådömd påföljd måste föregås av överväganden rörande de förhållanden under vilka verkställigheten kan komma att ske i den främmande staten. Framstår förhållandena som oacceptabla bör det enligt utskottets mening inte göras någon framställning om överförande. I de två moderata reservationerna tycker man, vilket Jeppe Johnsson har bekräftat, att förslaget går i rätt riktning men att regeringen kunde göra mer - man kunde intensifiera arbetet med att få fram bilaterala avtal med länder som inte är anslutna till konventionen. Sådana här avtal finns det med några länder som inte är anslutna till konventionen. Vi har det t.ex. med Thailand. Utskottet har behandlat frågan förut, för det har funnits motioner om detta. Då har man utgått från att det inte behövs ett särskilt riksdagsinitiativ för att regeringen ska kunna sluta bilaterala avtal. I propositionen framhålls som en allmän utgångspunkt att en återanpassning förmodligen blir effektivare om den dömde i ett tidigt skede överförs till sitt hemland. Beträffande den motionen är, såvitt jag förstår, reservanterna överens med propositionen. Fru talman! Med hänvisning till det som jag anfört här ber jag alltså att få yrka bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna och motionerna.

Fru talman! Vänsterpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna har reservationsyrkanden som berör frågan om kulturens struktur. För snart 30 år sedan byggdes den nuvarande modellen för svensk kulturpolitik upp. Det är därför inte så konstigt att så många partier har viljan att driva på den kulturpolitiska utvecklingen, även om vi kan streta åt olika håll. I rapporten Soppa och skådespel åt folket lyfts på ett tydligt sätt fram de svårigheter som dagens kulturpolitik står inför. Vänsterpartiet tror därför att tiden är mogen för att den statliga kulturpolitiken ska gå ett steg vidare. Vänsterpartiet anser att det krävs en omorganisering av Kulturrådet och att själva strukturen och kommunikationerna mellan staten, de regionala och lokala politikerna och kulturlivet måste förändras. Kultur måste bli en naturlig del i all verksamhet. Det är en verksamhet som i större utsträckning än i dag ska utgå från de lokala behov som finns. Samtidigt måste staten fortsatt ta ett ansvar för att de kulturpolitiska målen uppfylls och sörja för kulturens utveckling på ett övergripande plan. Vänsterpartiet har därför i reservation 3, vilken även Folkpartiet har ställt sig bakom, yrkat på att en utredning tillsätts för att ta reda på om de allmänna medlen fördelas och utnyttjas på bästa sätt och om statens stöd bl.a. via Kulturrådet fungerar dynamiskt. Kunskaperna från en sådan utvärdering skulle sedan ligga till grund för en ny kulturpolitisk struktur där Kulturrådet omorganiseras så att samspelet mellan den statliga, regionala och lokala nivån bättre kan samordnas. Syftet är att de kulturpolitiska målen bättre ska genomsyra all kulturell verksamhet i vården, i skolan och i det dagliga livet. Frågan om kultursponsring tas också upp i betänkandet. Fenomenet sponsring har ökat på senare år inom hela kultursektorn, eftersom bristen på offentliga medel tvingar kulturskaparna att söka andra finansieringslösningar. Vänsterpartiet tror att detta i förlängningen kan skapa problem i den rent konstnärliga processen. Olika bindningar till sponsorer kan indirekt kväva skapandet och yttrandefriheten. Vänsterpartiet ser det som väldigt angeläget att kulturen även i fortsättningen ska kunna framhäva sin konstnärliga styrka utan bindningar till sponsorer. Vänsterpartiet föreslår därför att regler för kultursponsring arbetas fram för att skydda kulturutövarna och värna yttrandefriheten i det konstnärliga skapandet. Fru talman! Vi saknar i dag i stor utsträckning kunskap om hur samhällets kultursatsningar främjar jämställdheten, dvs. hur stor andel av satsningarna på kulturområdet som når kvinnor respektive män. Vi anser att detta bör utredas så att de kultursatsningar som görs främjar jämställdheten. Vidare föreslår vi för att förstärka detta att det införs ett åttonde kulturpolitiskt mål för att säkra könsperspektivet i statens kulturpolitik. Till sist, fru talman, vill jag lyfta frågan om delaktighet och tillgänglighet i kulturlivet. Det behövs särskilda insatser inom kulturområdet för att nå nya kulturgrupper och öka delaktigheten i kulturlivet. Tanken att alla har rätt att möta, pröva på och delta i olika kulturella verksamheter måste förverkligas. Det är en rättvisefråga och en jämlikhetsfråga att alla oberoende av samhällsklass, utbildningsnivå, kön eller sexuell läggning ska ges möjlighet till delaktighet och spegling i kulturlivet. Kulturen får inte bara vara tillgänglig för de människor som har det bra ekonomiskt. Ofta hör vi att den verkliga kulturkonsumenten i dagens kulturliv är den väletablerade medelålders kvinnan. Utan att för den skull vilja ändra på dessa kvinnors kulturvanor vill vi bryta den dominansen och göra konsten och kulturen mer tillgänglig för grupper som samhällets kultursatsningar i dag inte når ut till. För att kunna uppnå detta måste man vidta en rad åtgärder. De homosexuellas verklighet måste bli ett naturligt inslag i kulturverksamheterna. Kulturens roll måste vara att spegla människors vardag i lika tider och ur olika perspektiv. Utanförskap är ett av dagens största problem. Om vi ska uppnå s.k. integration innebär det att ett givande och tagande mellan människor måste ske. Ska vi nå dit måste det finnas möjligheter till delaktighet och kommunikation. Vänsterpartiet menar att det även är viktigt att den invandrade kulturen visas på gallerier, teatrar, biografer och museer i större utsträckning än vad som är fallet i dag och att det får genomslag på alla kulturens områden i Sverige. Sverige är i dag inte bara är blågult utan i allra högsta grad också mångkulturellt. Vänsterpartiet står med på 11 av betänkandets 23 reservationer. Vi har också bifogat två särskilda yttranden till betänkandet. Jag kan därför inte ta upp allt som vi anser vara viktigt i detta betänkande. Det är ett betänkande som bygger på motioner från den allmänna motionstiden. Fru talman! Avslutningsvis vill jag yrka bifall till reservation 3 och reservation 15.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till Centerpartiets reservationer nr 9, 13 och 19. Jag står givetvis bakom även Centerpartiets andra reservationer, men för tids vinning avstår jag från att yrka på dem. Den motion som ligger mig varmast om hjärtat än den om kultur för barn och ungdom. I vår kulturmotion ägnar vi stort utrymme till barn och ungdomskulturen. Centerpartiet har länge framhållit att en växande andel av all kulturverksamhet i kulturinstitutioner ska inriktas mot barn och ungdomar. Vi anser att 25 % av de statliga kulturresursanslaget bör avsättas till dessa. Det är viktigt att uppmuntra barns och ungdomars egna skapande, och därför vill vi satsa på dem. De är framtidens kulturbärare, och då är det viktigt att vi får dem intresserade av kultur. Det måste ske på deras villkor. Vi vuxna måste vara mer lyhörda till ungdomarnas önskemål och låta dem vara delaktiga i planeringen och utformningen av verksamheten. Därför tycker jag att det är väldigt positivt att det ska vara en ungdomens riksdag i morgon i denna kammare och att de själva har fått vara med och planera. I Centerpartiets budget har vi avsatt 65 miljoner extra till just ungdomsverksamhet eftersom vi tycker att den är så viktig. Där är tanken att Ungdomsstyrelsen ska fördela pengar till olika aktiviteter som ungdomar vill genomföra. Fru talman! Infrastruktur är ett populärt ord i dag. I Centerpartiets kulturmotion talar vi om den kulturella infrastrukturen. Med det menar vi att det är viktigt att satsa på den regionalpolitiska kulturen. Lyckade kulturprojekt får ofta positiva konsekvenser för de olika regionerna. Under 1980 och 1990-talen har regionala och lokala kultursatsningar blivit ett hjälpmedel för att skapa en ny profil och inriktning för olika orter. En kulturell infrastruktur är lika viktig som utbildning och kommunikation. Alla är egentligen medvetna om hur viktig kulturen är, men när det kommer till resurser tycks många politiker tro att kultur inte kostar speciellt mycket. Fru talman! Vår reservation 19 om det mångkulturella samhället är en annan reservation som jag yrkar bifall till, och som jag nämnde inledningsvis. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle där främlingsfientlighet och rasism breder ut sig. Det är, som vi centerpartister har framfört i vår motion Kr201, en stor utmaning att hitta en balans mellan integration och acceptans. Att inlemma nya medborgare i samhället samtidigt som vi låter samhället utvecklas till följd av nya impulser från andra kulturer är nödvändigt. Det är viktigt att ge stöd till de invandrades egna kulturella uttryck men också att erbjuda delaktighet i det svenska samhället. Varje kulturinstitution bör därför ta ansvar för att verksamheten vänder sig till hela befolkningen - detta för att öka respekten för olika medborgares kultur och kulturarv. Fru talman! Det finns många fler områden i detta betänkande som är värda att orda om, men jag avslutar med några ord om de funktionshindrade. Det är viktigt att alla medborgare kan ta del av den kultur som erbjuds, som jag nyss påpekade i samband med våra nya svenska medborgare. Tyvärr kan vi se att en del funktionshindrade har problem med att kunna ta del av kultur på ett naturligt sätt. Vi har nyligen debatterat detta i kammaren, och då handlade det om syn och hörselskadades möjlighet att ta del av utbudet i radio och TV-sändningar. Arbetet med att skapa delaktighet för de funktionshindrade inom kulturen går visserligen framåt, men arbetet går alldeles för långsamt. Detta har Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet tagit upp i ett särskilt yttrande till betänkandet.

Fru talman! Kultur är ju ett mångfasetterat område, och det tycker jag att inte minst dagens debatter visar på. Men det är också bra att få diskutera de övergripande frågorna såsom målformuleringarna. De nuvarande målen fastställdes för några år sedan, och det är dags att ändra på dem. När vi läser dem anger de inte bara mål utan också medel för att nå målen. Vi från Folkpartiet vill därför renodla dem på det sätt som vi har tagit upp i vår motion, och jag vill utveckla dessa tankegångar en del. Vi har begränsat oss till tre huvudpunkter: frihet, mångfald och kvalitet. Det är en liberal politik som syftar till att stärka humanismens och demokratins ideal i vårt samhälle och som tar sin utgångspunkt i den enskilda människan, i individens frihet. Och det pekar också på vikten av att vi står för ett rikt och skiftande kulturliv. Det finns ett väldigt fint ord i svenskan, och det är skönt att inte behöva importera ett utländskt ord, och det ordet är bildning. Det låter lite gammaldags, men det innehåller så mycket och ger oss som individer möjlighet till personlig utveckling och medverkar till kreativitet och skapande. Det är också viktigt att kulturen står för sig själv, dvs. den ska inte bara vara ett verktyg för att lösa andra problem i samhället, såsom t.ex. arbetslöshet och regional obalans. När det gäller våra mål frihet, mångfald och kvalitet har vi tagit fram ett antal delmål som tillika kan vara verktyg. Bland exemplen finns naturligtvis en del som finns med i de gällande kulturmålen, såsom yttrandefriheten, ett utmanande och fritt kulturliv, möjligheter till kunskaps och idébildning. Under mångfaldens grundprincip har vi som delmål att bevara kulturarvet, att främja internationellt kulturutbyte, att sprida olika kulturer inom landet. Under kvalitetens grundprincip har vi som delmål att främja professionalism och att stödja förnyelse i kulturlivet. Fru talman! Vi tror att det är bra med en genomgripande debatt om kulturmålen igen. Jag yrkar bifall till reservation nr 12 under mom. 12. I skenet av detta yrkande är det inte så underligt att vi också önskar en utredning om en förändring av den kulturpolitiska strukturen. Folkpartiet förordar ett ökat regionalt självbestämmande. Det är en del, men vi anser också att det måste finnas en annan modell för att stimulera konstnärer, en modell som också bygger på ökad mångfald vad avser bidragsgivare och ökad mångfald beträffande förvaltare av medel till utövande konstnärer. Det innebär att t.ex. Statens kulturråd måste ses över och också troligen minskas, att personunionen mellan Kulturrådet och Stiftelsen Framtidens kultur upphör, att organisationerna BUS, BONUS och allt vad de heter får konkurrens och öppen insyn m.m. Det jag är förvånad över är att det vara när Vänsterpartiet och Folkpartiet som står bakom den här reservationen. Men jag hoppas att flera partier sluter upp när den återkommer under kommande riksmöte. Centern vill i sig satsa mer på den regionala infrastrukturen, och jag tror att om vi anstränger oss skulle det inte vara så svårt att hitta gemensamma infallsvinklar åtminstone där. Sedan blir jag något överraskad över att Vänsterpartiet vill satsa ytterligare medel på Riksteatern och Riksutställningar. Vi vill delvis göra precis tvärtemot, dvs. minska t.ex. Riksteaterns egen turnéverksamhet, inte för att spara pengar utan för att föra över de pengarna till den regionala nivån. Jag trodde att en strukturförändring syftade till att stärka den regionala nivån, och har man inte totalt sett mycket mer pengar att satsa måste man omfördela, och det som jag sade syftar just till det. Kristdemokraterna tar ju också i sin reservation om basstrukturen upp att besluten om den närmare fördelningen av bidrag ska fattas så nära verksamheten som möjligt. Det tolkar jag - och jag hoppas att jag tolkar rätt - som att även kristdemokraterna önskar gå i samma riktning som vi, även om man är något försiktigare för närvarande. Som ni förstått har jag stor tilltro till kulturen, också för att profilera Sverige i olika sammanhang. Jag tror alltså att ansatsen beträffande den famösa Sydafrikaresan egentligen var ganska bra, dvs. att kulturen skulle vara med och dra intresse till Sverige och svenskt näringsliv. Jag hoppas innerligt att inte de kringliggande fadäserna ska hindra att Sverige i fortsättningen använder sig av kultursatsningar för att stimulera och provocera, så att Sverige märks i en tuff internationell konkurrens. Vi vet i dag vad marknadsföring kan innebära, och det kan inte vara fel att ta hjälp av bland det bästa vi har, nämligen kulturen. I vissa avseenden hör de väldigt intimt samman, och som exempel kan nämnas design som ju är konst i praktisk tillämpning. Vi har också en reservation där vi vill ha ett program för hur kulturen kan stödja exporten. För tids vinnande yrkar jag inte bifall till den, men jag står givetvis bakom den. Jag vill markera att vi i Folkpartiet är mycket positiva till sponsring, inte som ersättning för offentliga bidrag utan som komplettering. Att jag inte finns med i reservationen från moderaterna och kristdemokraterna beror på att man hänvisar till moderaternas yrkande 12 i deras motion - visserligen i den del som gäller sponsring, men avsnittet i moderaternas motion om kulturens finansiering innehåller så mycket av annat som för mig pekar snarare på ersättning av offentliga medel än komplettering. Det är orsaken till att jag inte följde med i den reservationen. Jag tror inte på Vänsterns tveksamhet beträffande bindningen till sponsorer. Vi behöver inte fler regler, snarare färre. Däremot vill jag instämma i de synpunkter som Charlotta L Bjälkebring tog upp om kulturaktiviteter som påverkar attityder till homosexuella. Det är fortfarande lika tråkigt att det ska behöva poängteras att sådana insatser behövs. Men så länge det är så kommer vi i Folkpartiet att fortsätta våra intentioner. Fru talman! Slutligen när det gäller funktionshindrade vill jag hänvisa till det särskilda yttrande som vi har där vi redovisar de reservationer som vi hade när radio och TV-frågor behandlades. Det är viktigt att samma synsätt präglar även övriga kulturpolitiska områden.

Fru talman! I dag var kulturutskottet på studiebesök hos Riksutställningar, ett studiebesök som jag tror att vi alla uppskattade väldigt mycket. Vi fick då klart för oss att Riksutställningar verkligen var mycket av en motor i den kulturverksamhet som finns ute i landet. Jag tror att det är bra med en statlig motor. Den värnar kvaliteten, även regionalt och lokalt. Den står också för en hög kompetens. Vi fick också veta i dag att man ute från landet kunde ringa från i stort sett vilket litet klassrum som helst och fråga om råd när man skulle göra t.ex. wellpappskärmar och sådana saker. Då kunde Riksutställningar direkt hjälpa till med den kompetensen. På så vis är det väldigt bra att staten satsar på den här verksamheten. När det gäller sponsorer tror vi att det vore bra om det fanns regler om sponsorspengar. Vi är oroliga för att den konstnärliga friheten annars kan gå förlorad om man som sponsor lägger sig i mer än vad man bör göra när man ger pengar. Därför tycker vi att det är bra med regler på det här området. Det ska inte vara några pekpinnar, utan det ska vara någonting som är gott och som ser till friheten, Lennart.
Fru talman! Jag uppskattar i väldigt hög grad ordet frihet från Charlotta Bjälkebring. Det tycker jag är alldeles förträffligt. När det gäller detta med Riksutställningar uppskattade också jag studiebesöken. Över huvud taget är de studiebesök vi gör väldigt givande. Om Charlotta Bjälkebring hörde rätt, var det exempel som jag tog upp Riksteatern, där jag hävdar att man ska kunna dra ned på den egna turnéverksamheten. Ute i regionerna finns regionala länsteatrar och liknande. Det finns inte riktigt samma organisation och kunnighet när det gäller utställningar, och jag valde medvetet att inte nämna Riksutställningar i mitt anförande. När det gäller sponsorer kan man ju diskutera vad som är sponsring. Är de landstingskommunala bidragen, de kommunala bidragen och de statliga bidragen till konstnärer sponsring eller inte? Vi lägger vår frihet i yttrandefriheten och den grundlagen. Jag tror inte att vi behöver ha en massa andra regler på alla möjliga och omöjliga ställen för att konstnärerna ska kunna känna sig fria. Det hoppas jag att de kan mot bakgrund av yttrandefrihetsgrundlagen.
Fru talman! Givetvis är vår yttrandefrihetsgrundlag någonting bra. Men jag tror ändå att det skulle vara gott att vi också hade regler för sponsring. Det ena utesluter ju inte det andra. Jag tycker också att Riksteatern är en av de motorer som finns i svenskt kulturliv. Det är utomordentligt bra att man har egna uppsättningar. Därför vill vi öka stödet till Riksteatern. Likaväl är Dramaten och Operan väldigt bra motorer i det svenska kulturlivet vad gäller scenkonst. Men de har inte samma möjlighet att komma ut och turnera och sprida sina produktioner ute i landet som Riksteatern har. Därför värnar vi särskilt Riksteatern.
Fru talman! Jag kan vara fel underrättad, men jag har för mig att man inom näringslivet har tagit fram frivilliga sponsringsregler. Det tycker jag är ett mycket bättre sätt. Det är uppenbart bara att konstatera att Charlotta Bjälkebring och jag har olika inställningar till det här. Charlotta är betydligt mer pigg på regler och bestämmelser, medan jag tror mycket mer på att det här kan fungera utan en massa regler och pekpinnar från vår sida. Sedan är jag fullständigt medveten om att vi har olika uppfattningar när det gäller Riksteatern, eftersom ni har en motion om att just öka stödet och vi har motioner om att flytta pengarna delvis ut till regionerna.

Fru talman! Först vill jag bara säga att pengarna till Riksteatern går direkt ut till regionerna, precis som Lennart Kollmats efterlyser. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 8 under mom. 7. Det finns två huvudaktörer på kulturmarknaden, alltså den marknad som inte är kommersiell och därför behöver samhällets stöd för att överleva och utvecklas. De är Kulturrådet och Framtidens kultur. Det finns också andra aktörer, men dessa är huvudaktörerna. Den förstnämnda ska garantera överlevnad, utvärdera utfall av insatta medel och möjliggöra utveckling. Den andra ska mer se till nyskapande och stödja igångsättning av nya projekt. Jag tycker inte att dessa båda garanter för den icke kommersiellt gångbara kulturen har en rimlig ekonomisk fördelning mellan sig. Även Kulturrådet måste kunna ge ekonomiskt stöd till utveckling av befintlig verksamhet. Det gäller allt från Vadstena-Akademien till Länsteatern i Uppland. Deras s.k. obundna medel är alldeles för små i dag och räcker inte till utveckling och förnyelse. Dessutom har trenden varit att regeringen lagt på dem nya utvärderingsuppdrag - och även vi i riksdagen - men utan att det har tillkommit nya medel. Jag hoppas att den trenden nu är bruten, att den nominella inkomstminskningen stoppas och att stödet till utvecklingsverksamhet förstärks. Sedan tänkte jag säga lite mer om de tre R:n, alltså Svenska riksteatern, Stiftelsen Svenska Rikskonserter och Riksutställningar. De behöver ökade resurser för sin utveckling. För fem år sedan diskuterade vissa partier seriöst nedläggning av alla tre. I dag har detta antal partier minskat, så nu är det inte alla tre man talar om. Men ändå finns det ett hot över dem, tycker jag, trots att verkligheten visar att de tre r:en de senaste åren visat på mycket positiva resultat. Deras betydelse för att våga lite mer, stå för idéer och nyskapande inom deras olika verksamhetsområden kan inte nog understrykas. Den kunskap som de bygger upp delar de ju med sig av till andra och hjälper därmed till att hålla utvecklingen i gång i hela landet. Även om vi ger mer ekonomiskt stöd till länsteatrar, så att de ska ha råd att turnera mer, måste vi väl ändå unna våra vänner i landet att se ett lite större utbud även i den egna regionen - det utbud som Jag vill också säga lite om det samiska kulturcentrumet i Stockholm som vi har yrkat på. Med det vill jag också yrka bifall till reservation 10 under mom. Jag menar att detta är en angelägenhet för hela landet och att vi borde ta ett nationellt ansvar för en uppbyggnad. Den samiska befolkningen har fått del av socialt och ekonomiskt välstånd, visst. Men deras kulturella behov och önskningar, deras egna önskningar, negligeras fortfarande. Ibland hänvisar man till Sametinget och säger: Ni får lösa problemen där. Här får ni en påse pengar. Men ett samiskt kulturcentrum i Stockholm är lika mycket en nationell angelägenhet som Svenska institutet är när man marknadsför t.ex. svensk litteratur utomlands, tycker jag. Självfallet ska samernas egna analyser av den samiska kulturens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter vara utgångspunkt i det svensk-samiska kulturarbetet. När jag föreslår ett samiskt kulturcentrum är jag språkrör för samerna i Stockholm, för de saknar en egen röst här i riksdagen. Jag framför alltså deras egen kulturella önskning. Jag blev så stimulerad av Birgitta Sellén när hon talade om kulturella infrastrukturer så jag tänkte tala lite bypolitik här. I storstäderna är kulturell infrastruktur samma sak som nationalstadspark, som tysta områden, t.ex. Hall och Grödinge, och sammanhängande grönområden som i Järfälla. Hoten mot dessa tysta kulturella infrastrukturer är en sanslös kommunal och, i vissa fall, länspolitik som inte ser längre än till kommungränsen eller sin egen näsa. Jag ser det här som ett hot mot hela Mälardalens regionala utveckling. En flygplats i Hall t.ex. skulle drabba Södertäljes tredje största arbetsplats. De olika antroposofiska verksamheterna som Kulturhuset, trädgårds och jordbruksnäringen är av världsintresse liksom medicinsk verksamhet som Vidarkliniken och arbete med utvecklingsstörda med bl.a. musikinstrument till hjälp. När landshövding Adelsohn beskriver för riksdagens ledamöter vad som behöver göras för att Halls flygplats ska bli av, säger han att det endast handlar om att lösa in ett par hundra fastigheter och att ägarna ska få betalt enligt ett riktigt marknadsvärde för sina hus. Inte med ett ord nämner han den bullermatta som då skulle läggas över hela det här området. Han nämner heller inte att området är kulturhistoriskt intressant ur gravplatssynpunkt eller att man i hela världen omtalar denna stora antroposofiska verksamhet som inte finns samlad någon annanstans. Hans agerande utgör ett hot mot regionens kulturella infrastruktur. Han nämner inte heller att det finns möjlighet till ökad flygkapacitet i Skavsta eller i Västerås, om nu trafiken ska öka. Länets egen egoism lyser igenom. Allt tal om nödvändigheten av en västerled från socialdemokrater och moderater i länet handlar bara om ett krav för att man ska kunna exploatera Järvafältet. 70-80 % av biltrafiken ska fortfarande in till cityområdet. Att den kulturhistoriskt värdefulla Lovön beläggs med en bullermatta nämns inte med ett ord. De här herrarna - det är nämligen herrar - värdesätter inte ett område som har bebotts sedan stenåldern och förmodligen mycket längre. Deras planer utgör ett hot mot hela Mälarregionen. Att bristvaran tyst kulturmiljö exploateras runt Stockholm innebär en minskad tillväxt i Västerås, Eskilstuna, Uppsala, Sigtuna, Strängnäs osv. - alla de här städerna i Mälarregionen som har t.ex. utbyggd tågtrafik. I år yrkar jag inte på ett nytt nationellt kulturpolitiskt mål där livsstilsmönster ska gynna kommande generationer. Jag tror att vägen dit bl.a. handlar om att man ska förstärka länsstyrelsernas verksamhet och Riksantikvarieämbetet. Deras ställning måste stärkas. I de planer som presenteras ska deras kunskap också finnas med. Tack!

Fru talman! Repliken gäller inte den regionalpolitiska utläggningen; den kan jag inte. Ewa Larsson tar upp att hon önskar mer resurser till de tre R:n. Ewa Larsson nämner i sitt anförande att man också behöver ökade resurser ute i regionerna. Ewa Larssons parti tillhör ju regeringsunderlaget. Därför är jag intresserad av vilka omprioriteringar som Ewa Larsson vill göra med tanke på att det finns så mycket resurser till de tre R:n och till teatrarna och liknande i länen.
Fru talman! På detta kan jag bara svara att mycket vill ha mer. Om vi är riktigt ärliga mot varandra och skalar bort kulturbudgetens del när det gäller ungdom, idrott och folkbildning så finner vi att det bara ligger på lite drygt 4,7 miljarder. Det är inte mycket. Jag tror att alla partier behöver hjälpas åt för att stärka kulturens ställning. Vi vet att varje extra krona som vi kan satsa på kultur ger flera kronor tillbaka.
Fru talman! Man gör det ju väldigt enkelt för sig när man inte har några konkreta förslag t.ex. när det gäller den senaste budgeten, att gå utöver och kunna förverkliga de önskemål som Ewa Larsson ger uttryck för här. Hon står bara här och försöker lova och har sedan inget att komma med. Det är en sak. En annan sak är att Ewa Larsson sade att Riksteatern var så oerhört bra, eftersom man vågade pröva nya saker. Jag skulle vilja fråga om hon menar att länsteatrar och fria grupper som också kan turnera ute i landet - det är det som jag menar med samarrangemang och samverkan - inte vågar detta utan är låsta av gamla tankegångar eller något liknande.
Fru talman! Först vill jag påminna Lennart Kollmats om att jag inte har lovat någonting. Jag talar om vad vi vill, och vi jobbar för framtiden. Det ena är dagspolitik. Det andra är framtiden. Det är de små stegens tyranni, och mycket vill ha mer. Lennart Kollmats undrar om inte länsteatrarna skulle kunna stå för nyskapande. Det kan de självklart. Kanske i synnerhet de fria teatergrupperna står för många nyskapande och spännande idéer. Anledningen till att jag tar upp att Kulturrådet behöver mer pengar för utveckling och kvalitetsarbete är just att det är Kulturrådet som ger de pengarna till länsteatrarna. Nu har man knappt råd att betala lönerna och ännu mindre en löneutveckling. Det finns stora behov, och det är självklart att vi ska ta upp de behoven här i kammaren och tillsammans jobba för att det ska bli bättre arbetsmöjligheter inte bara inom Teatersverige utan inom hela Kultursverige.

Fru talman! Det senaste replikskiftet speglar att många av motionskraven handlar om att man vill öka statens åtaganden och insatser på kulturområdet. Även om reservationerna möjligen kommer att avslås senare och motionerna också röner samma öde vill jag konstatera att det i många av dem finns en utgångspunkt som jag sympatiserar med, nämligen att staten har ett ansvar för ett rikt och mångfasetterat kulturliv. Undantaget är som vanligt moderaterna. Det var inte så länge sedan som vi i kammaren debatterade radio och TV-frågorna. Också då hade jag anledning att peka på att moderaterna föredrar att gå sin egen väg. Moderaterna vill som vanligt skära ned kulturanslagen. Det grövsta dråpslaget vill man rikta mot folkbildningen. Man uttrycker sig inte alltid så rakt på sak. I reservationen skriver man t.ex. att statens kulturansvar ska avgränsas och tydliggöras. I reservationen skriver man också att staten på sikt bör ha ett finansiellt ansvar endast för de teatrar som är nationalscener. Samtidigt går moderata politiker i landstingen ut och säger att vi ska koncentrera oss på det som är hälsooch sjukvårdsverksamhet. Vi ser motsvarande resonemang i kommunerna när det gäller kulturen. Det intressanta är att moderaterna skiljer ut sig mycket klart i det här avseendet. Det var intressant att höra Lennart Kollmats anförande tidigare. Han sade: Just beroende på den attityden från moderaterna vill vi i Folkpartiet inte vara med på den reservation som moderaterna har skrivit under. Vad innebär det här? Om man ska avveckla det statliga finansiella ansvaret kan man fråga sig hur det går med just de länsteatrar som Lennart Kollmats, om jag förstod honom rätt, är så rädd om och snarare vill ge mer resurser. Hur går det då med Göteborgsoperan? Hur går det då med Malmö musikteater? Kulturen bör enligt moderaterna vila på flera finansieringsvägar. Jag instämmer, men i det här fallet skär man alltså av en finansieringsväg Eftersom vi diskuterar ekonomi ska jag kommentera frågan om sponsring. Moderaterna vill öka möjligheterna till sponsring medan Vänsterpartiet oroar sig för att sponsringen ska få negativa följder. Jag anser för min del att det är glädjande att företagen vill stödja och medverka i kulturen i mer traditionell form än i den speciella form av kultur som heter idrott. Jag tror faktiskt att både kulturinstitutionerna och sponsorerna är kapabla att utforma vettiga regler. Jag tror att de flesta företag inser att det inte är någon bra reklam, marknadsföring, att försöka lägga sig i den verksamhet som de stöder. Om de skulle göra det är jag övertygad om att de snart skulle bli varse att de har gjort ett misstag. Möjligen kan jag i det här sammanhanget säga att jag är något förvånad över att Riksskatteverket gör rättssak när det gäller sponsring av vissa kulturinstitutioner. Man menar att det inte är tillräckligt klart att det är en del av marknadsföringen för företaget. Man kan undra om Riksskatteverket blir nöjt först när man döper om Romeo och Julia till Pharmacia & Upjohn. Kristdemokraterna redovisar i en reservation utgångspunkter för kulturpolitiken samt basstrukturer för kulturell frihet och utveckling. Som utskottet framhåller sammanfaller mycket av det som sägs med de kulturpolitiska mål som riksdagen antog 1996. I reservationen understryks vikten av att det allmänna stöder kulturen. Jag kan inte annat än instämma. Men det är klart att jag undrar vad kristdemokraterna tycker om moderaternas reservation där man vill inskränka det allmänna stödet. Många har diskuterat de kulturpolitiska målen. Lennart Kollmats vill ändra dem, skära ned dem till tre mål och ge dem en annan principiell inriktning. Charlotta Bjälkebring vill tillföra ett genusperspektiv. Jag ska inte ta upp någon längre debatt utan bara konstatera att det grundläggande målet för kulturpolitiken är yttrandefriheten, friheten för alla. Friheten och kvaliteten går ju, om inte explicit så dock implicit, genom de kulturpolitiska målen. När det gäller genusperspektivet handlar målen på nytt om att yttrandefriheten ska skapa reella förutsättningar för alla, verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande. Jag vill understryka detta. Man kan möjligen göra en annan fundering också. År 1996 fattades beslut under stor enighet - dock inte med Moderaterna fullt ut - om att vi skulle anta de här kulturpolitiska målen. Jag tror faktiskt att det är av värde att de får nötas in i det allmänna medvetandet på ett hyggligt sätt innan man börjar ändra alltför mycket på dem. Jag ska kommentera någon mer reservation. Birgitta Sellén diskuterar bl.a. kulturens regionalpolitiska betydelse och vill ha fortsatt satsning på det man kallar den kulturella infrastrukturen. Att jag yrkade avslag på Birgitta Selléns reservation berodde naturligtvis inte på att jag tycker att den är dålig eller felaktig. Tvärtom, jag instämmer i mycket av det som sägs i reservationen. Jag kan t.o.m. tycka att det är bra att göra den markering som den innebär. Att jag yrkar avslag på den beror givetvis på att vi redan i dag arbetar i den anda som är uttalad i reservationen. Därmed tillförs ingenting nytt. Den andra saken som jag vill ta upp, eftersom den också har nämnts i diskussionerna, handlar om funktionshindrades rätt till delaktighet i kulturlivet. Eftersom vi kunde diskutera trafikpolitik för en stund sedan under kulturutskottets betänkande kanske jag i det här fallet kan hänvisa till den proposition som regeringen har lagt fram om handikappolitiken, Från patient till medborgare. Där får kulturen just i det här avseendet ett särskilt avsnitt som gäller ökad tillgänglighet för funktionshindrade. Det föreslås också i propositionen att Kulturrådets bidrag till funktionshindrades deltagande i kulturlivet ska bli kraftigt förstärkt. Slutligen, fru talman, ska jag bara kommentera det som gäller Riksteatern. Jag måste säga att jag gärna instämmer i mycket av det som Ewa Larsson har sagt. Jag tycker att man fyller en viktig uppgift när det gäller att erbjuda andra orter än storstäderna ett utbud med hög kvalitet inom teaterområdet. Det är viktigt att upprätthålla detta. Man har ett samarbete med t.ex. Dramaten. Det är ett ömsesidigt tagande och givande som bidrar till att hålla kvaliteten på hög nivå. Man har nu ingått ett samarbete med Kooperativa förbundet, som innebär att man ska kunna bedriva turnéverksamhet. Eftersom Lennart Kollmats i dag har gjort studiebesök på Riksutställningar rekommenderar jag Lennart Kollmats att göra ett studiebesök på Riksteatern ute i Hallunda. Då får han möjligen anledning att ändra uppfattning. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Fru talman! Först en uppskattning, Åke Gustavsson. Det gäller ställningstagandet till sponsring. Jag delar den uppfattningen. Jag tror inte att företagen lägger sig i. När man sponsrar idrott lägger man sig ju inte i spelet. Möjligen kan man ha synpunkter på fusk och publikuppträdande. Men det tror jag inte gäller inom kulturen. Jag har inte sett de tendenserna i det avseendet. Jag skulle vilja fråga Åke Gustavsson när det gäller det ekonomiska stödet och förmedling av bidrag till konstnärer om Åke Gustavsson kan tänka sig en ökad konkurrens i det avseendet, t.ex. Bonus, i fråga om det lite svåruttalade uttrycket droit de suite.
Fru talman! Det var inte särskilt länge sedan riksdagen fattade beslut om införandet av droit de suite. till, om jag inte minns fel, 70 år efter upphovsmannens död. Det innebär, tycker jag, att vi i det avseendet har ett ganska starkt skydd. En del menar t.o.m. att det just i detta avseende är för starkt. Principiellt tycker jag att det är viktigt att vi ser till att vi har ett bra stöd till upphovsmännen. Det finns säkert anledning att titta vidare på detta. Denna fråga kan man ju inte låta vara stilla, därför att verkligheten hela tiden förändras.
Fru talman! Nu fick jag tyvärr inte svar på min fråga. Jag tror också att det behövs ett bra stöd, ett upphovsmannaskydd helt enkelt. Men det var inte det jag frågade om. Det är ju bara en organisation som får arbeta med de här frågorna. Jag undrade om Åke Gustavsson kunde tänka sig att öppna för eller t.o.m. gå så långt att han vill stödja förslaget att ändra lagen, eftersom den tolkas lite konstigt, så att någon annan organisation också kan arbeta med de här frågorna, t.ex. inom Bonus, eftersom en så stor del av pengarna i dag går till administration.
Fru talman! Som jag försökte antyda är denna lag inte särskilt gammal. Vi får nu ta till oss de erfarenheter som finns i det sammanhanget. Visar det sig att erfarenheterna är negativa är jag självklart inte främmande för att medverka till en omprövning av nu gällande lagstiftning i det här avseendet. Men jag tycker som sagt var att vi ska lugna oss något med att fälla domen alltför kategoriskt.
Fru talman! Jag vill bara säga några ord till om sponsring. Jag tycker så här: Har man råd att betala sponsringspengar, har man också råd att betala något mer i skatt och i stället låta kulturpolitiken utformas efter de statliga kulturmålen och låta målen för idrotten vara det som formar idrottens verksamhet. Goodwill borde företagen i stället få genom att vara företag som via skattsedeln är med och finansierar den här goda och bra verksamheten, både för idrotten och för kulturen.

Jag tycker att det behövs regler. Det är viktigt för konstens och idrottens frihet.
Fru talman! Det är självklart uteslutet att man ska lägga sig i verksamheten i en kultursponsring. Det finns ingen anledning att stödja en sådan tanke. Förekommer den så tar i varje fall jag avstånd från den. Det är mig främmande att stödja en sponsring som skulle innebära att småpojkar och småflickor skulle bli reklampelare. Däremot tror jag att det kan vara bra med sponsring för att ge lite extra, t.ex. att vara med och stödja en utlandsturné, som är exempel på sponsring som har förekommit i svenska konsertsammanhang. Det andra man kan säga om detta är att ett samarbete ska vara ömsesidigt. Det är inte bara någon slags reklam och marknadsföring, utan institutionen kan också ge någonting tillbaka till det företag man samarbetar med. Jag tycker att exempelvis Dramatens samarbete med Telia är ett sådant exempel. Slutligen vill jag säga, fru talman, att ska jag vara riktigt uppriktig med hur jag upplever sponsringen inom kultur och inom idrott, som Charlotta Bjälkebring tog som exempel, tycker jag nog att problemen är något större inom idrottens värld, där också själva spelplanen i vissa sammanhang är fullklottrad med reklam.
Fru talman! Åke Gustavsson säger att han är helt främmande för att småflickor och småpojkar är levande reklampelare. Men det är ju så i dag. Vad har Åke Gustavsson tänkt göra åt det?
Fru talman! Igen vill jag säga att det är mig helt främmande att så skulle vara fallet. Jag hoppas att de som har kommenderat ut dessa småpojkar och dessa småflickor sätter sig ned på sin kammare och funderar på vad det är de egentligen håller på med. Jag är inte säker på att vi ska gå in med lagstiftning i varje sammanhang.

Fru talman! Åke Gustavsson erbjöd mig just sitt manus. Men eftersom han samtidigt har talat om att vi alltid skiljer ut oss från honom och de andra vore det väl inte särskilt lyckat om man skulle välja den linjen. Jag hade anmält mig enbart för att säga någonting om något jag tycker är väsentligt, nämligen att vi ofta glömmer bort våra särskilda yttranden. I det här ärendet finns ett sista särskilt yttrande om de funktionshindrades delaktighet i kulturen, och det tänkte jag säga några ord om. Nu blev det lite strul med tanke på att debatten plötsligt gjorde ett snabbt hopp framåt och talarordningen blev inte den vi hade tänkt oss. Jag har alltså tagit på mig att befria Elisabeth Fleetwood från några av de saker som hon skulle ha tagit upp i sitt anförande. Jag börjar med att yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 7. Reservation 1 är den moderata reservationen, reservation 4 har vi tillsammans med kd, och reservation 7 är en fyrpartireservation, m, kd, fp och c. Jag återvänder till det jag först hade tänkt att säga, dvs. det som jag från början enbart hade tänkt att tala om. Det är oerhört väsentligt att vi trycker på och markerar i ärende efter ärende delaktighet och möjlighet för de rörelsehindrade, hörselhandikappade och synskadade att på ett rimligt sätt kunna ta del av det som alla vi andra kan ta del av. Det är därför som vi har lagt till det särskilda yttrandet i slutet av betänkandet. Det är för att markera och samtidigt knyta ihop detta med det uttalande som gjordes i anslutning till den proposition och det betänkande som handlade om radio och TV. Vi kan inte nog understryka hur viktigt detta är. Den glädje vi alla kan känna över att inte ha dessa behov att få det särskilda stödet kan vi sätta på att i stället försöka hjälpa våra mindre väl bemedlade bröder och systrar i sammanhanget. Fru talman! Jag ska nu hoppa in och titta lite grann på vad som har sagts tidigare i debatten. Jag börjar med sponsringen. Det finns sedan tidigt 80-tal sponsringsregler fastställda i t.ex. Göteborg, som sedan har varit föredöme för många andra. Vi var överens från m till v om hur de skulle utformas. Det har fungerat alldeles utmärkt. Det är inte så att det står Volvo på ryggen på dirigenten för Göteborgssymfonikerna när de spelar. Över huvud taget är det sponsorerna främmande att lägga sig i verksamheten - därmed är de "körda". Det finns inga som helst skäl att misstänka att de skulle lägga sig i innehållet i verksamheten. När jag som ende riksdagspolitiker var på Jazzriksförbundets seminarium förra veckan - jag hade gärna sett människor från andra partier där också - blev jag uppsökt av representanter från bl.a. organisationen Kultur och näringsliv. Vi diskuterade hur de är mycket noggranna med att tala om för sina medlemmar eller andra som vänder sig till dem för råd och dåd att det aldrig får förekomma att de doppar fingrarna i verksamhetssylten. Man hjälper till, man skriver ett avtal, men vad som sedan utförs av kulturinstitutionen är inte sponsorernas sak att lägga sig i. Jag har heller aldrig upplevt att så har skett. Det finns frivilliga överenskommelser, och de fungerar bra. När det gäller Riksteatern är det synd att Charlotta Ewa Larsson, gick efter pausen i tisdags när vi hade en diskussion om den utredning som har gjorts i Kulturrådets regi. Där togs frågan om framför allt våra regionteatrar och lokala teatrar upp. I den diskussion som sedan fortsatte framkom klart att förnyelsearbetet, som det har talats så mycket om tidigare, sker till stor del just i de regionala teatrarna. De spelar för en helt annorlunda nära publik. De tar upp lokala problem. De måste med sina knappa resurser göra föreställningar på ett annat och fiffigare sätt. De har verkligen lärt sig att trolla med knäna för att kunna få fina föreställningar som är väl förankrade i hembygden. Det påpekas från flera håll att regionteatrarna upplever en rejäl konkurrens med Riksteatern. De har konstaterat samma sak som vi har gjort tidigare, nämligen att Riksteatern har en fantastisk förmåga att spela där det redan finns teatrar, medan det finns mängder av orter i landet som aldrig ser röken av deras verksamhet. Nog finns det anledning att titta på den verksamheten. Det var därför vi i början av 90 talet hade en utredning om Riksteatern. När den sedan lades fram i ganska stor enighet, fanns flera förslag om att satsa mer på de regionala och lokala organisatörerna, inte på Riksteatern centralt. När Europarådets kulturexaminatorer kom till Sverige påpekade de samma sak: Varför satsade man på en riksorganisation benägen i Stockholmstrakten, i Hallunda, när man i stället borde satsa mer på de regionala och lokala teatrar som finns? Det intressanta är att när sedan Teaterutredningens förslag har behandlats här har både den ena och den andra stuckit svansen mellan benen och smitit ifrån det i stort sett enhälliga betänkande vi lade fram 1994. Lite av samma sak är det när Åke Gustavsson säger att de kulturpolitiska målen antogs - men inte fullt ut tillsammans med moderaterna. Nej, vi stod på den linje med de mål som hade antagits av Kulturutredningen där Åke Gustavsson satt med. Det finns flera skäl att påpeka att det finns ingen anledning att ständigt vända kappan efter vinden. Om vi har en uppfattning står vi för den. Vi anser inte att vi på något sätt behöver skämmas för den. Det talas också här om att göra studiebesök på Riksutställningar och Riksteatern. Det som vore intressant är hur många som gör "studiebesök" på de föreställningar ute i landet som Riksteatern har. Jag gjorde en liten överenskommelse med den nyligen avgångne informationschefen på Riksteatern häromåret. Jag tittade på föreställningar, alltifrån Nässjö teater i Folkets hus till Folkets hus i Boliden, från västkusten till östkusten, från norr till söder. Det har varit många fina föreställningar, och framför allt beror det på de lokala producenterna och de lokala organisatörerna. Vi kan samtidigt se att det finns mängder av föreställningar som hade kunnat göras på ett annat sätt lokalt, medan däremot vi som aldrig har velat lägga ned Riksteatern - som Åke Gustavsson antydde - har sagt att det som de lokala teatrarna klarar av bättre ska de göra, medan det de inte har resurser till, dans, stora musikaler, borde Riksteatern syssla med. Det gäller även tyst teater och den finska teatern. Fru talman! Det är många av punkterna som man skulle kunna fortsätta att lägga ut. Vi kan konstatera att vi har olika synpunkter. Det var nästan så jag trodde att Åke Gustavsson hade återanvänt sitt manus från i höstas. Det lät ungefär som om vi skulle debattera budgetpropositionen. Åke Gustavsson tog återigen upp vad vi ville skära i och inte skära i. Det lät precis som om det hade varit karbonpapper emellan på det manus han använde då och det han har nu. Detta är ett relativt normalt motionsslaktningsbetänkande. Vi skulle väl kanske - vilket Åke Gustavsson mycket riktigt påpekade när det höll på att trafikpolitik av det hela - hålla oss till de ärenden som är behandlade i betänkandet. Med de orden, herr talman, yrkar jag än en gång bifall till de tre reservationer jag inledde mitt anförande med att yrka bifall till.
Herr talman! Jag ska något kommentera i första hand Riksteatern. Den har publikmässigt under föregående verksamhetsår bakom sig en utomordentligt kraftig ökning. Det kan vara intressant att konstatera det i tider där det i många fall är minskningar i teaterpubliken. De kan sökas i tvåsiffriga tal - jag kommer inte ihåg de exakta talen. Genom samarbetet med t.ex. Kooperativa förbundet når man nya grupper. I det avseendet är man inte någon konkurrent. Jag vill dessutom rekommendera Lennart Fridén att åka ut till någon av folkparkerna i sommar och titta på musikalen Hair som produceras just i samarbete med Riksteatern. Jag ser dem som en utomordentligt god resurs. De gav genomgående svensk kulturpolitik ett mycket gott betyg. Det ska man komma ihåg. När det slutligen gäller de kulturpolitiska målen handlade m-reservationen bl.a. om att man inte ville skriva under på det för mig självklara tredje kulturpolitiska målet, dvs. att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka kommersialismens negativa verkningar. Är det så att Lennart Fridén anser att kommersialismen aldrig kan ha några negativa verkningar, eftersom han inte ens vågar vara med på en så förhållandevis mjuk målsättning?
Herr talman! När det gäller det sista kan vi konstatera att det vi diskuterade ingående - som ni tydligen också hade gjort i Kulturutredningen - var att ordet kommersiell och ordet kommersialism ibland används på ett felaktigt sätt. Det var också därför ni i Kulturutredningen tog bort den formuleringen. Om man är ute efter att enbart kommersialisera, blir det ofta inte mycket med det kulturella värdet i sammanhanget. Men det behöver inte på något sätt vara en motsats till det här. Jag vet inte om jag skulle ta det som ett personligt tips att just jag ska åka och titta på Hair i sommar. Jag tror inte att det kan bidra särskilt mycket. När det gäller Riksteaterns ökning förra året, kan man bara konstatera att den berodde på att man året innan hade ett förfärligt dåligt år. Vi har inte sagt att det är något fel på Riksteaterns verksamhet som sådan. Den kom till en gång i tiden på Arthur Engbergs initiativ därför att det då saknades teater ute i bygderna. Nu finns det 16 regionteatrar, en del som står med benen i flera län och en del andra, fria grupper med ungefär samma ställning. Därför utkvitterar man så att säga dubbla gager och trampar varandra på fötterna samtidigt. Det framgick mycket tydligt på det seminarium vi hade i tisdags. Jag kan bara beklaga att varken Åke Gustavsson eller någon annan socialdemokrat var närvarande på det seminariet. Det hade varit nyttigt för er del.
Herr talman! Jag tror nog att jag mer än de flesta i den här kammaren följer vad som händer t.ex. med Riksteaterns verksamhet. Jag har varit med i ett antal diskussioner i de sammanhangen. Vad Lennart Fridén egentligen är ute efter är att angripa en folkrörelse, som inte bara kraftigt har ökat sin publiktillströmning utan dessutom har ökat sitt medlemsantal. När Lennart Fridén i det läget går ut och säger att detta egentligen ska snävas in och att de ska syssla med tyst teater, dans och kanske något annat, är det återigen den insnävning som man vill göra på i detta fall en framväxande folkrörelse. Det är lite avslöjande för moderaterna. När det slutligen gäller Kulturutredningen var hela poängen med utredningen och det remissförfarande som man hade som en följd av utredningens förslag att man skulle få in synpunkter från olika håll. Det var faktiskt inte så dumt att vi, med undantag av moderaterna, lyckades ena oss rätt hyggligt om de kulturpolitiska målen. Ni står ensamma där, och det beklagar jag. Jag tror att också moderata politiker runtom i landet skulle ha nytta av om moderaterna här i riksdagen hade ställt upp också för detta mål. Min fråga kvarstår: Anser Lennart Fridén att kommersialismen inte kan ha några negativa verkningar, eftersom man inte ville ställa upp på det tredje kulturpolitiska målet?
Herr talman! Den latinska termen är Audiatur et altera pars - lyssna också på den andra parten. Jag förklarade just varför ni både i utredningen och sedan i utskottet, och även i kammaren, tog avstånd från just de formuleringarna. Jag förklarade också för Åke Gustavsson att om man är ute efter att enbart tjäna pengar och att kommersialisera trampas ofta de rent kulturella värdena under fötterna. Så var det med det. När det gäller folkrörelser har man gått samma väg, som vi delvis sade i Teaterutredningen, genom att man nu har ökat det individuella medlemskapet i Riksteatern och samtidigt har börjat köpa och distribuera föreställningar från andra håll, såsom vi också föreslog, men inte i den utsträckning som man kunde tänka sig. Det är inte så att vi trampar på folkrörelsen, utan vi tycker tvärtom att folkrörelsen kunde bli ännu starkare som lokal arrangör, att den inte alltid skulle behöva gå i Riksteaterns ledband. Det är så som de dessvärre har upplevt det. Fel eller rätt - det är så det har varit. Det är det som man har velat ändra på, bl.a. genom att gå ut på en öppnare marknad och köpa även andra typer av föreställningar. Det har man lyckats med på många ställen, och vi önskar dem lycka till. Men frågan om att ha en teaterverksamhet i den här folkrörelsens regi kan vi diskutera. Det är bra att KF är framme och sponsrar Riksteatern. Där ser vi ytterligare ett exempel på vad sponsring kan innebära för en ökad verksamhet.

Herr talman! På grund av olyckliga omständigheter blev jag inte anmäld till talarlistan i dag, och därför har jag bara fyra minuter på mig och känner mig något stressad. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 2. Hur det ekonomiska ansvaret för kulturlivet ska fördelas mellan samhällets olika aktörer är en aktuell fråga, som flera har tagit upp. Får jag först säga till Åke Gustavsson att Moderaterna får svara för sig själva - det klarar de bra. Men kulturen var ett av de områden där utfallet blev mycket bra under vårt samarbete i regeringen. Det är svårt med samarbete - det kan man också konstatera när Åke Gustavsson instämmer i mycket av det som Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet säger men har en replikrunda med Charlotta Bjälkebring, som ingår i underlaget för regeringen just nu. Det är inte så enkelt. När vi talar om samhället menar vi såväl staten och kommunerna som näringslivet, ideella organisationer och övriga aktörer. Kristdemokraternas uppfattning är att staten måste ansvara för att det finns ett kulturellt basutbud tillgängligt i hela landet. Förutom nationalinstitutionerna ska det innefatta regionala stödpunkter, och de behöver inte nödvändigtvis erbjuda ett brett kulturutbud eller representera breda kulturella centra. De kan representeras av en enskild institution, som visar god kvalitet ur ett nationellt eller ett internationellt perspektiv. Tillgång till lokaler för olika kulturaktiviteter ingår också i en väl utvecklad basstruktur. De statliga bidragen måste samverka med regionala och lokala stödinsatser. De är beroende av varandra, och samordningen behöver förbättras för att enskilda och institutioner inte ska bli lidande, som de ofta blir i dag. Kommunernas stöd till kulturverksamheten måste även i framtiden vara grunden för de offentliga kulturinsatserna. För oss är det en självklar utgångspunkt att samhället utöver den offentliga sektorn omfattar också den civila eller ideella sektorn med föreningar och folkrörelser. De har viktiga uppgifter att fylla också i kulturlivet. Utan deras insatser skulle en stor del av verksamheten stanna av. Därför är goda villkor och skatteregler för den ideella sektorn det minsta man kan begära från statens sida. I samhället ingår också näringslivet, Charlotta Bjälkebring. Kulturen måste få genomsyra och befrukta också den sektorn. För att det ska vara möjligt måste det finns ett ömsesidigt utbyte mellan kulturen och näringslivet. Därför är jag glad att intresset för kultursponsring har ökat på senare tid. Det är ingenting som ska komma till stånd när den offentliga sektorns medel är uttömda. Offentligt stöd och sponsring är helt enkelt två olika finansieringskällor. Där kan Lennart Kollmats känna sig lugn. Sponsring kompletterar offentligt och ideellt stöd, men ersätter det inte. Ett långsiktigt samarbete med näringslivet som bygger på ömsesidig respekt och som självfallet inte inskränker den konstnärliga friheten kan ge vidgade möjligheter, i form av både bättre finansiering och nya arbetsformer. Det ligger självklart alltid i parternas intresse att inte skada sitt anseende genom att ingå olämpliga avtal. Rädslan för det är överdriven - det anser i alla fall jag och Kristdemokraterna. Någon har varit inne på att det finns ett särskilt samarbetsforum för kultursponsring, Föreningen Kultur och näringsliv. De har utarbetat etiska råd och regler för sponsringsverksamhet. Att det skulle behövas ytterligare statliga regler, som Vänsterpartiet föreslår, anser vi är överdrivet, precis som resten av utskottet anser. Jag är glad att det låter så i utskottet i dag. Det är inte så många år sedan som Socialdemokraterna lät precis likadant som Vänsterpartiet låter just nu.
Herr talman! Eftersom Inger Davidson hade så kort tid ska hon få chansen att utveckla sig lite mera. Jag är inte bekymrad över Kristdemokraterna i det här avseendet. Tvärtom noterade jag med tillfredsställelse att jag kunde instämma i väldigt mycket av Kristdemokraternas resonemang. Vad jag däremot tog avstånd från var den moderata reservationen. Här upplever jag en mycket stark principiell skillnad. När Inger Davidson talar om att den offentliga sektorn inte bara handlar om stat, kommuner och landsting utan också om den civila och ideella sektorn, är det mycket lätt för mig att instämma i det. Men det måste vara svårare - det är den skillnaden jag pekade på - för dem som vill skärma av och skära ned statens andel av detta. Då undrade jag vad kristdemokraterna tyckte om moderaternas reservation. I grunden tycker jag att den kristdemokratiska klart är att föredra framför den moderata, naturligtvis.
Herr talman! Jag förstår att jag har talat väldigt fort, för det var precis det jag försökte säga. Åke Gustavsson instämde ju faktiskt både i delar av det som Kristdemokraterna, Folkpartiet och Centerpartiet säger, medan han tog avstånd ifrån en del av det som Vänsterpartiet säger. Med det ville jag visa att det inte alltid är så enkelt när man ska samarbeta partier emellan, men det går att göra det. Centerpartiet höll vi mycket väl ställningarna när det gäller statliga anslag till kulturpolitiken, trots att den ekonomiska situationen var oerhört svår under den tid som vi tillsammans satt i regeringen. Det tycker jag bevisar att vi, även om vi inte har exakt likalydande motioner - vi ligger faktiskt ganska långt ifrån varandra på vissa områden - kan samarbeta, precis som Åke Gustavsson kan samarbeta med Miljöpartiet och Vänsterpartiet trots att ni i vissa frågor ligger mycket långt ifrån varandra.
Herr talman! Det som hände var faktiskt att den dåvarande regeringen genomförde mycket kraftiga nedskärningar inom folkbildningen. Det beklagar jag. Det hoppas jag att också Inger Davidson beklagar.
Herr talman! Det var vissa nedskärningar på i stort sett alla områden, men utfallet blev mycket bra för kulturen. Det är inte konstigare än att socialdemokraterna för något år sedan föreslog att vi skulle ta bort samtliga bidrag till lokaler, som är en grundförutsättning för att bl.a. kulturlivet ska fungera. Det stoppade vi tillsammans. Sådana saker händer ibland, men jag hävdar fortfarande att utfallet blev mycket bra för kulturen under den regeringstiden. Därför tror jag på ett fortsatt samarbete med de borgerliga partierna.

Herr talman! Det blev en lite seg och långdragen debatt just om frågan om sponsring. Det är en reservation som vi denna gång inte har yrkat bifall till, men vi står givetvis bakom den. Jag tycker att det vore bättre att företagen verkade för att personalen köpte biljetter och gick på föreställningar eller att man använde en del av de personalbefrämjande åtgärder som vidtas inom företaget för att stimulera de anställda att uppleva kultur. Elisabeth Fleetwood och jag måste ändå kunna vara överens om att andlig och själslig växt gör att personalen också mår bättre. Det skulle vara bra både för personalens och för företagets skull om personalen mår bättre. Det ska inte vara så att man deltar i kultursponsring bara därför att man vill ha sitt företags namn på affischerna eller därför att man ska få gratisbiljetter till föreställningarna. Jag tycker att det är ett bakvänt sätt att försöka värna kulturen. Det ska inte heller vara så att man gör det för att man vill att företagets namn ska pryda småpojkars och småflickors tävlingsoch träningskläder inom idrotten. Jag tycker att det är fel väg. Vi måste tänka från det andra hållet och på ett mycket mera positivt sätt försöka få människor att delta i kulturlivet. De ska stimuleras till att delta därför att de ska växa som människor. Företag ska inte sponsra därför att de vill att företagsnamnet ska finnas med på reklambroschyrer av olika slag.

Herr talman! Jag ger gärna Elisabeth Fleetwood några fler ord, för det är kulturen som är viktig. Det är inte sponsringen, utan det är kulturen. Den ska vi använda på ett bra sätt.

Herr talman! Först ska jag rätta till historieskrivningen något. Det är riktigt att vi var tämligen eniga i Kulturutredningen. När det sedan gällde regeringens förslag ägnade utskottet mycket möda åt att bl.a. på denna punkt ändra på regeringens förslag. Det var det vi i utskottet nådde en bred uppslutning omkring, alltså just den punkt som Moderaterna ensamma gick emot. Dessutom gjorde vi ytterligare någon ändring. Vi tillförde t.ex. ytterligare ett mål när det gällde de kulturpolitiska målen. Det var om historieskrivningen. Sedan ska jag ge Elisabeth Fleetwood delvis rätt när det gäller synen på kultursponsring. Vi har varit mer kritiska till den tidigare. Samtidigt har det varit så att det har skett en utveckling inom den här verksamheten som faktiskt, tycker jag, har blivit mer seriös. Därför är det också lättare att acceptera den. Därmed kan man säga att vi är mindre kritiska, men vi har inte varit emot den av principiella skäl. Slutligen gäller det stiftelsen Framtidens kultur. Den finns där nu, och jag tycker att den gör ett bra arbete utifrån de resurser den har. Jag ser inga principiella, dramatiska ändringar på ett sådant sätt att man har anledning att riva ned himmel och jord. Jag tycker att det är bra att det finns en koppling mellan stiftelsen Framtidens kultur och Kulturrådet i den formen att man yttrar sig. Om jag inte minns fel sitter också Kulturrådets chef med i stiftelsens styrelse. Dessutom tycker jag att Gunnar Svensson är en alldeles utmärkt ordförande i stiftelsen.

Herr talman! Jag ska inte förlänga den här diskussionen särskilt mycket mer, men de står ju fria från statlig verksamhet. Det framgår av de stiftelseurkunder som Elisabeth Fleetwood nyss hänvisade till.

Herr talman! När jag började skissa på vad jag skulle säga här hade jag förväntat mig att kulturdebatten skulle vara en matiné. Sedan tog det tid, och det blev en soaré. Nu börjar vi närma oss en nattiné. Jag har i samband med detta också skurit ned på vad jag hade tänkt säga från början. Först vill jag bara anknyta lite grann till den föregående debatten och säga att det är väl bra, med tanke på att man utvecklas genom motstånd och inte genom att undgå motstånd, att Åke Gustavsson har någon att slipa sina argument mot. Om alla tänkte lika blev det inte mycket tänkt. Ungefär så sade jag också första gången Åke Gustavsson och jag debatterade med varandra. Jag har lite av en déjà vu-upplevelse från 1962 här. Där är Anders Björk och där är Åke Gustavsson. Det var ungefär så det hela började för min del för 38 år sedan. Jag sade förut att jag tycker att det var synd att det inte var någon mer riksdagspolitiker än jag själv som var med på det seminarium som Jazzriksförbundet hade i fredags. Det var väldigt givande. Jag ska erkänna att jag hade tänkt smita efter en liten stund och boka om till ett tidigare plan, men det blev i stället så att jag nästan missade det plan jag skulle åka med. Det var en oerhört givande diskussion, och det var väldigt roligt att träffa just en sådan branschrörelse, om vi kan kalla det så. Det intressanta var också att vi fick rätt. Ofta är det så att vi har rätt men att det dröjer ganska länge innan vi också får rätt. Det har gällt många frågor alltifrån den ursprungliga ATP-striden till ett genrecentrum för jazz. Just från Jazzriksförbundet har man ju länge och ivrigt arbetat för detta att man skulle få en typ av genrecentrum. De flesta vet ju vem som är ordförande. Han kom fram till mig och sade: Det är så skönt att någon fortfarande förstår att vi behöver ha en fast punkt. Det ger mer än bara en klapp på axeln och vänliga ord. Jag tycker att det här är väldigt viktigt, inte bara för jazzens skull. Förra året var vi ju mer eller mindre överens om att vi skulle hjälpa till så att det kunde skapas ett genrecentrum för folkmusiken, Tobo. Vi skulle sedan gå vidare med det. Det är därför vi från moderat håll också fortsätter att tala om att det för jazzen och andra moderna musikformer - om man nu kan tala om "moderna", jazzen har i alla fall över hundra år på nacken - skulle behövas ett genrecentrum. Vad säger då de här företrädarna när man talar med dem? Jo, det behöver finnas ett ställe där det finns traditionsbevarare men som samtidigt fungerar som en fast punkt för utvecklingen framåt. Det behöver någonstans finnas ett ställe för professionella föredömen. Det behöver finnas någonstans där noter och musik bevaras, ett resurscentrum med skyldighet mot hela landet, inte minst mot de många duktiga amatörmusiker som kan, och säkert också vill, bli ännu duktigare. Man kan fungera som ett centrum i ett nätverk. Man också som sådant, som jag sade, vara ett stöd till förnyelse. Det kommer också att kunna vara en naturlig internationell kontaktpunkt. Det har vi sett att t.ex. Tobo håller på att utvecklas till. Det kan vara ett bollplank för utbildningsinstitutioner, och också en motpart i diskussioner med Statens kulturråd. Den vägen blir det mycket lättare, alltså via ett genrecentrum, oavsett om det gäller jazzen eller något annat som vi hoppas ska kunna utvecklas senare, att kanalisera projektstöd. Ett sådant genrecentrum kan också i sin roll som centrum i ett nätverk lägga tyngd bakom orden i debatten på ett annat sätt än många spridda röster kan göra. Man kan konstatera att det närvarande statsrådet, som åtminstone var närvarande under den första delen av diskussionen, alltså kulturministern, beklagade att de offentligt finansierade producenterna inte alltid fungerar väl och släpper in andra än dem de tidigare ägnat sig åt. Det är precis det vi har pekat på, och där har vi väl varit överens i hela utskottet. Vi uppmanar producenterna och de lokala arrangörerna att se till att alla genrer, alla musiktyper, får sin rättmätiga chans. Jag har alltså ministerord på att det beklagligtvis, vilket hon har insett, inte är så överallt. Just därför finns det väl skäl att ge de olika musikformerna, de olika genrerna, centrum som kan vara utgångspunkter från vilka man också kan föra fram just den aktuella musikgenrens röst, som kan vara den musikgenrens röst och föra fram dess önskemål och idéer gentemot oss andra. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bilfall till den reservation, reservation 10, i det här betänkandet som Moderaterna står bakom. Därmed har jag ungefär bara utnyttjat den talartid som jag hade satt upp för mitt första anförande. Det i sin tur blev ungefär så långt som det andra var uppsatt för, så det är väl i stort sett nollat med detta, kan jag tänka mig.

Herr talman! I detta betänkande finns det 15 reservationer. Av dem står vi i Vänsterpartiet bakom 7. Jag tänker ägna mig framför allt åt att fördjupa mig i frågorna kring villkoren för dansen, teatern och musiken och kanske främst villkoren för de grupper som inte kallar sig för institutioner. Herr talman! I detta betänkande behandlas en hel del av de motionsyrkanden som Vänsterpartiet har väckt under allmänna motionstiden. Det handlar om yrkanden som berör musikskolan och kulturskolan. Det handlar om yrkanden som rör amatörorganisationernas möjligheter att få stärkt stöd. Det handlar om länskonsulenttjänsterna ute i regionerna och i landstingen. Och det handlar mycket om teater och dans. Det handlar även om skådespelare och dansare och om hur man möjliggör ett riktat stöd till dem. Herr talman! Vilka är villkoren för teatern, dansen och musiken i Sverige? Jag undrar under vilka villkor skådespelare, dansare och musiker tvingas arbeta. Vilka villkor ställer vi i riksdagen, regeringen, politikerna i regionerna och kommunerna när det gäller dessa konstnärer? Och vilka villkor är det i sin tur som barn, ungdomar och vuxna får möjligheter att själva skapa, att själva få ta del av och vara en del av det kulturliv som Sverige utgör i dag - dansen, musiken och teatern? Är det så att dansen, teatern och musiken i dag befinner sig i en kris? På vilket sätt har vi i riksdagen analyserat den situation som dessa olika konstarterna står inför? Vi får läsa en hel rad olika utredningar och olika former av belysningar av detta område. Nu senast fick vi ta del av Kulturrådets Soppa och skådespel som tar upp regionteatrarnas villkor. Men det som jag vill belysa här kanske väldigt mycket handlar om den situation som många av de fria teatergrupperna står inför. 17, har vi under de senaste åren kunnat läsa att medlen faktiskt har ökat. Men om man ser till teatrarna, till institutionerna och främst kanske till de fria grupperna så är det kanske inte så. Medlen har ökat till institutionerna, men framför allt till nationalscenerna här i Stockholm. Men institutionerna får fortfarande dras med exakta marginella ökningar, medan de fria grupperna faktiskt egentligen inte får några som helst ökningar av sina anslag. Om vi hade fört en diskussion här i denna kammare och i kulturutskottet om vad våra beslut och våra politiska initiativ faktiskt får för konsekvenser för musiklivet, för teaterlivet och för danslivet i Sverige så hade vi kanske kunnat fråga oss om vi faktiskt håller på att gräva en grav. Det kan faktiskt vara väldigt tydligt emellanåt att man ser att teatern, dansen och musiken befinner sig i en extrem situation, framför allt när det gäller villkoren. Jag ska ta upp ett exempel. Vi har talat mycket om sponsring förut. Och vi i Vänsterpartiet har talat om att vi faktiskt vill ha en skarpare formulering av hur man ska använda sig av sponsring. Det som man framför allt har tagit upp i debatten tidigare har ju handlat om den sponsring som rör mycket pengar, den sponsring som rör flera hundra tusen och som kanske rör miljoner kronor och som rör de stora institutionerna och nationalscenerna. Men hur ser det ut i den fria scenkonsten? Hur ser det ut i de fria grupperna? Vad innebär det egentligen att de fria teatergrupperna faktiskt måste ha sponsorer till sina verksamheter? Lennart Fridén talade om att man inte vill vara inne och röra med fingret i den här grytan. Det är kanske inte så. Man är inte inne och rör med fingret i grytan genom att man talar om att man vill att de och de föreställningarna ska spelas. Men det som man i stället gör är att man fråntar de fria grupperna och institutionerna möjligheten att faktiskt själva utveckla den konstnärliga kvaliteten, att faktiskt få tid och möjlighet att fortsätta arbeta med det skapande arbetet inom teatern. Det är tidskrävande och tidsödande. För fria grupper handlar det inte om miljoner. Det handlar kanske om att man måste fixa fram gratis muggar, att man måste fixa fram gratis kaffe, osv. Det som Charlotta L Bjälkebring nämnde tidigare handlar ju faktiskt om att sponsorerna faktiskt inte ger några pengar som går rätt in till verksamheten så att verksamheten kan utvecklas. Sponsorerna betalar kanske de pengar som de ger, och sedan begär de att få biljetter tillbaka. Innebär inte det att de betalar för att få gå och se teater och för att de anställda ska få gå och se teater? Innebär det inte att de faktiskt egentligen köper biljetter? Men de gör det på ett sätt som inte vanliga människor gör. Vanliga människor köper sina biljetter. Om dessa företag vill ge pengar till teater, dans eller musik ska de sedan också betala för biljetterna. Herr talman! En av de frågor som berörs i den här genomlysningen av utredningen som Kulturrådet har presenterat, Soppa och skådespel, är att man framhäver att det är viktigt att föra fram att man måste sluta avtal med teatrarna. Och det är en fråga som vi tar upp i ett av våra yrkanden just när det gäller de fria grupperna, att man faktiskt ska kunna ha en framförhållning i sin konstnärliga kontinuitet, att man ska kunna ha en framförhållning i skapandet genom att få möjlighet att sluta två eller treåriga avtal med teatergrupper. En annan fråga som vi tar upp i vår motion och som finns med i yrkandet är att det är klart att de fria gruppernas försämrade ekonomiska möjligheter beror på att de kostnadsökningar som de får inte kompenseras. Det har skett en hel del ökningar inom kulturområdet. Men inom teaterområdet har dessa ökningar inneburit att det har skett ökningar för institutionerna men att de fria gruppernas ökningar faktiskt inte har gällt alla grupper. Det är nya grupper, nya konstellationer och nya projekt har kommit till stånd. De befintliga teatrarna som finns i Sverige och som har verkat under väldigt lång tid eller som har kommit till under senare år har inte fått någon som helst kompensation. De har tvingats leva under samma förhållanden hela tiden. I dag talar skådespelarna om sina usla löner som i stort sett inte räcker att leva på. De talar om att de nästan dagen före en premiär tvingas börja repetera en ny pjäs. Vilka konsekvenser får de villkor som vi tvingar teatern, dansen och musiken att verka under? Vill vi ha en utveckling av kulturen i Sverige? Frågan är på vilket sätt vi ska se till att den här utvecklingen kommer till stånd. Vänsterpartiet vill lyfta upp den här frågan som en strukturfråga. Vi tycker att det är viktigt att vi diskuterar långsiktigt, att vi faktiskt ser på vilka sätt som vi kanske kan gå till mötes och få fram en hel del av de förslag som kom fram i t.ex. kulturpropositionen 1996 och som i vissa fall också kom fram redan i propositionen 1974. Vänsterpartiet har som jag har sagt tidigare sju reservationer i detta betänkande som vi står bakom. Men jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 15. I reservation 15 tar vi upp situationen för dem som kanske får den minsta delen av kulturanslagen från staten, regionerna och kommunerna. Det handlar om de ungdomar som vi annars så ofta talar om - de ungdomar som vi vill att kulturen ska vara inriktad på - och om det som vi vill att de statliga och kommunala medlen ska användas till. Det gäller dem som aldrig får tillräckligt med pengar för att ens kunna ha repetitionslokaler. Det gäller de ungdomar som inte får del av den kulturkaka som vi, parti efter parti, står här i talarstolen och säger att de ska ha. Det gäller den kultur som osynliggörs av oss politiker. Det gäller den kultur som ungdomar tycker om att själva få lov att skapa men vi ger inget utrymme.

Vi har även en reservation som belyser verksamhets och projektbidragen för de fria grupperna och vi hoppas att regeringen någon gång ska kunna komma med en översyn kring hur man kan få en hållbar utveckling vad gäller verksamhets och projektbidragen. Med detta, herr talman, har jag alltså redan yrkat bifall till reservationerna.
Herr talman! Jag ska ta upp två saker. Den ena gäller detta med sponsring som Tasso Stafilidis och hans partikamrat Charlotta L Bjälkebring ägnat sig mycket åt här. Vad jag reagerar mot är den vrångbild som tecknas. Tasso Stafilidis säger att man får biljetter för det hela, att man inte gett någonting netto - ungefär så uttryckte han sig. Men det är väl ingen som tror att Volvo kvitterade ut biljetter för 10 miljoner om året när de hjälpte till med att bygga upp Göteborgs symfoniorkester, från 80 till 100 medlemmar. Det sägs också att det är bättre att ge till vanligt folk. Ja, jag kan inte tänka mig annat än att de som jobbar på Volvo och som får en chans att möta symfonikerna i högsta grad är vanligt folk. Dessutom, för att enbart ägna mig åt exemplet Volvo och Göteborgs symfoniker: Man har ställt upp med gratistransporter och man har köpt föreställningar ut till verkstadslokalerna, till fabrikerna. I summan ska alltså egentligen ytterligare en hel del läggas till. För några år sedan gjorde en utredare en utredning åt Svenska museiföreningen om vad det kostat i tid och vad man fått i pengar för detta. Han konstaterar att det för ungefär samma summa som man möjligtvis kunde tigga sig till hos departementet och för den summa som man kunde få i sponsring tog ungefär lika lång tid. Det var bara det att skillnaden var att man mötte byråkrater på Kulturrådet och departementet, medan man på företagen mötte nya grupper och nya besökare. Utredaren upplevde att det var positivt för det arbete som lagts ned i alla fall. När det gäller fria grupper och sådant så är det klart att Tasso Stafilidis, som själv tillhört en sådan grupp, vet vad han talar om. Kulturrådet och vi har samma uppfattning här, nämligen att de etablerade grupperna inte givet ska ha anslag, utan det här måste komma nya till del. Om inte Riksteaterns lokala föreningar hade känt sig så bundna av riksteaterbudet skulle kanske också de ha kunnat gynna de fria grupperna på ett annat sätt. Det var lite grann det som antyddes också på seminariet i tisdags.
Herr talman! Först vill jag kommentera frågan om sponsorerna. Det finns faktiskt två olika världar, nämligen den värld kring sponsringen som Lennart Fridén väljer att ta upp och den värld av sponsring som faktiskt har utretts enligt det som Lennart Fridén tar upp. Det gäller då de sponsorer som ger miljontals kronor i bidrag, de som ger väldigt mycket. Självklart får de kanske inte biljetter i gengäld. Göteborgs symfoniorkester, Dramaten, Operan och Riksteatern som nyligen fått en ny sponsor, Kooperativa förbundet, måste ju inte lägga ned en massa annan verksamhet, t.ex. konstnärlig verksamhet, för att kunna söka upp de här sponsorerna, utan de har egna ekonomiavdelningar som får syssla med sådant här. Vilka är det då som sponsorerna påverkar, eller kan komma att påverka, på ett negativt sätt som vi menar? Jo, det är just de små enheterna - de som har möjlighet att komma och spela sina små föreställningar i klassrummen och som har möjlighet att komma till barn och ungdomar eller till pensionärer på sjukhemmen - som påverkas i negativ riktning av sponsorerna. Det gäller t.ex. de små fria grupperna. Ja, visst finns det skillnader. I vissa fall tror jag att vi kan vara överens om att sponsring där stora företag ställer upp kanske är bra. Men vem som helst vet ju i dag att Göteborgs symfoniker kanske inte hade kunnat ha det "välstånd" som man har i dag om inte Volvo hade varit en så givmild sponsor. Där har det, precis som Lennart Fridén säger, gjorts väldigt lyckade satsningar.
Herr talman! I och med de stora anslag som ges från en del större företag till de här institutionerna är dessa å sin sida mycket mindre benägna att stå och tigga pengar utanför Kulturrådets dörr. Det kan jag intyga, för jag har i sex och ett halvt år suttit med i Kulturrådets styrelse. Det var inte så att Göteborgs symfoniker och de andra stora institutionerna fortsatte som förut att slåss för mera pengar när de samtidigt hade fått en del av sin verksamhet tryggad via sponsorer. Därmed blir det pengar över till att bl.a. rädda en del fria grupper. Jag har själv varit med om att rädda grupper från nedläggning just genom att det plötsligt blev pengar över. Det är nog så att sponsringen från stora företag till stora institutioner också kan gynna - ja, faktiskt gynnar - en del små grupper och en del små teatrar.
Herr talman! Förvisso kan det kanske vara så att pengarna kommer andra till del. Vad jag ändå vill påpeka är att verkligheten ser väldigt olika ut. När vi tar upp sponsringen i de här sammanhangen har vi en förmåga att enbart se på de lyckade satsningarna. Med "lyckade" menar jag att det handlar om mycket pengar och om att det inte är fråga om någon som helst påverkan, eller åverkan, vad gäller de stora kulturinstitutionernas konstnärliga kvalitet och deras egen strävan att själva kunna få lov att både skapa och utveckla sin verksamhet. Lennart Fridén tog också upp frågan om de fria grupperna. De fria grupper som i dag finns i Sverige tvingas faktiskt hela tiden leva under den omständigheten att de inte har pengar. På vilket sätt hade vi politiker, t.ex. i riksdagen, kunnat verka om vi hade haft mandatperioder på ett år? På vilket sätt hade vi kunnat föra en långsiktig politik? På vilket sätt hade Socialdemokraterna, Moderaterna eller Vänsterpartiet kunnat föra en långsiktig politik i olika frågor och i hjärtefrågor om det hade varit ettåriga mandatperioder? Det här är faktiskt ett faktum som de fria grupperna ställs inför. Naturligtvis ska man ifrågasätta både sin egen verksamhet och den konstnärliga kvalitet som man jobbar med men det får inte gå till överdrifter, som det är i dag. Jag tycker att vi från riksdagens, regeringens, landstingens och kommunernas sida bedriver rovdrift på skådespelare, dansare och musiker som framför allt jobbar inom de fria teatergrupperna, dansgrupperna och musikgrupperna men det gäller också de skådespelare, dansare och musiker som jobbar inom vissa institutioner som har det väldigt knapert.

Herr talman! I mitt anförande kommer jag att ta upp några delar som berör konstformerna teater, dans och musik och det som vi kristdemokrater tar upp i vår kulturpolitiska motion. Teater är en konstform som ger stora möjligheter till inlevelse och identifikation. Det råder stor samstämmighet om detta. Vi kan också se, vilket är mycket glädjande, att teatrarnas föreställningar och besökstal har ökat under senare tid. Detta är naturligtvis glädjande. Det som nu är angeläget är att få fram om dessa siffror också innebär att institutionerna har nått nya publikgrupper. Det finns exempel på institutioner som skördar stora konstnärliga framgångar som gjort ensembler både nationellt och internationellt uppmärksammade och aktade. Man undersöker teaterrummet just för att kunna skapa intima och kommunikativa möten med sin publik. Detta blev väldigt tydligt på den konferens som jag hade möjlighet att vara med på och som Statens kulturråd tog initiativ till. Flera talare har under kvällens kulturdebatt här i kammaren hänvisat till den. Den handlade om rapporten Soppa och skådespel åt hela folket - om teatrar med regionalt uppdrag. Det var en eftermiddag då många viktiga och svåra frågeställningar diskuterades. Det är frågor som vi säkert kommer att få anledning att återkomma till längre fram. Jag vill här instämma i några delar som Charlotta L Bjälkebring berörde i sitt anförande. Det är frågor som vi vill vara med och diskutera. Jag vill tillägga att det var synd att inte Tasso Stafilidis satt kvar hela eftermiddagen. Under senare delen av den diskussion som fördes fick vi ett mycket bra exempel på hur sponsring kan se ut på en liten länsteater ute i landet. Jag tror att det är bra att man försöker undvika polarisering i den här frågan utan snarare tittar på vad det egentligen handlar om. Vi fick där alla ta del av hur en skådespelare som arbetat på en länsteater i många år berättade att man har ägnat sig åt sponsring i många år. Det är bara det att ordet sponsring inte alltid används. På 70-talet kunde man i en länsstad gå in i en musikaffär och få låna gitarrer och andra instrument till sin teaterföreställning. Detta var alldeles självklart. Hon gav - det var en kvinna - flera sådana exempel. Det är sponsring, men det ordet användes inte. Jag tycker att man ska ha en balans i diskussionen och försöka se vad det handlar om. Det handlar om att stödja teatrar och kulturen. Det är vi väl alla angelägna om i den här diskussionen. I dag är vi nog också överens om att barn tidigt ska få komma i kontakt med teater, kultur och konst. Det är just för att vi också i framtiden ska främja en positiv utveckling för kulturen. Teaterverksamheten i skolorna behöver utvecklas. I dag använder vi ofta begrepp som "kultur i skolan". Jag skulle vilja vända på det begreppet och använda ett annat begrepp: Skolans roll i kulturen. Det är också viktigt att teaterbesöket inte blir ett besök som hänger i luften. Det är helt avgörande med ett nära samarbete mellan skolan och teaterbranschen. Det dramapedagogiska arbetet ska jag också säga något om. Det är något som efterfrågas alltmer. Där kan teaterns egen kompetens komma till uttryck, vara till stor glädje och vara en tillgång ute i skolorna. Dramapedagogiken används t.ex. med stor framgång i olika problemsituationer i skolan. Genom drama ges det möjlighet att inte bara tala om känslor utan även att arbeta med känslor. Eftersom drama skapar en stark inlevelse och förståelse kan det utgöra en bra metod att träna och utveckla ett empatiskt förhållningssätt och förmåga till inkännande. Det handlar om att pröva sin åsikt, att våga stå för den och höra hur andra tänker i samma fråga och att i olika gestaltningsövningar få träna detta med varandra. Herr talman! Jag ska också säga något om folkmusiken. Folkmusiken bidrar både till bevarandet av vårt kulturarv och medverkar till möten med andra kulturer. I dag är folkmusiken och folkdansen självklara delar av den högre utbildningen. Det multikulturella Sverige utvecklar arvet från det hembygdskulturella Sverige. Förutsättningen är att spelmän och spelkvinnor, folkdanslag, vissångerskor och sångare bevarat och utvecklat en tradition genom ett pietetsfullt bevarande och ett friskt nyskapande. Vi kristdemokrater vill därför betona att folkmusiken är en viktig målgrupp i den satsning som vi har gjort i vår budget på det regionala musiklivet. I takt med ökande internationalisering har behoven av att profilera sig utomlands ökat. Så är det också på musikens område. Den svenska folkmusiken borde i dessa sammanhang ses som en tillgång. Dessvärre är möjligheterna för sådant utbyte starkt begränsat. Folkmusiken och folkdansen har var särskilt missgynnade vid fördelning av stöd till internationellt samarbete. Jag hade hoppats att fler partier hade kunnat enas i kristdemokraternas reservation i utskottet. Vi menar att bidragen till internationellt kulturutbyte och samarbete bör ses över så att en rättvis genretilldelning kommer till stånd. Jag har under det här året i kulturutskottet upplevt att det finns andra partiföreträdare som talar varmt för folkmusik och folkdans. Jag tycker att vi skulle kunna enas oss i den strävan. Herr talman! Jag ska också säga något om musikteaterverksamheten Dalhalla. Dalhalla har på ett fåtal år blivit ett av Sveriges stora besöksmål. Det f.d. kalkbrottet har nu utvecklats till en internationell festspelsarena. Glädjande är att dessa nya besökare kommer från alla åldersgrupper och kategorier. Det är inte bara vana teater och operabesökare. Vi kristdemokrater anser att Dalhalla mycket väl motsvarar de krav som kan ställas på en musikteaterinstitution. Musikteater är, precis som riksdagen tidigare har konstaterat, en kostnadskrävande konstform som ställer stora krav på organisation och ledning. Att Dalhalla utan statliga medel har lyckats bygga upp en verksamhet som både sysselsätter musiker och sångare och attraherar stora musikgrupper är därför berömvärt. Vi anser därför, i motsats till utskottsmajoriteten, att musikteaterverksamheten bör byggas ut med en ny institution, Dalhalla. Jag kan inte låta bli att säga några ord om den kommunala musik och kulturskolan när vi diskuterar musik, dans och teater. Vi har här i kammaren också vid ett flertal tillfällen diskuterat detta. Vi har tagit upp frågan om hur viktig den kommunala musik och kulturskolan är och hur viktigt det är att den får fortsätta att utvecklas. Det är glädjande att det i denna fråga råder stor samsyn mellan partierna. Detta kan man också utläsa av texten i utskottets betänkande. Alltifrån den första lektionen i blockflöjt har musiken blivit till glädje för många under hela livet. Även som musiklyssnare har man stor behållning av de grunder musikskolan har lagt. Att Sverige är ett land med många goda musiker har bl.a. resulterat i att musikindustrin i dag är en av våra största exportindustrier. Musikskolans betydelse för framväxten av professionella musiker är omvittnad. Många anser att det svenska musikundret har sin grund i den höga kvalitet och den omfattning som musikskolorna haft under de senaste årtiondena. Detta kan naturligtvis ses som en bonus, men det är inte en förutsättning för verksamhetens berättigande. Musik och kulturskolorna har ett värde i sig. Varje barn bör även i framtiden under sin skoltid få möjlighet att själv spela ett instrument. Det är också ett viktigt arbete för musik och kulturskolorna som bedrivs av Sveriges musik och kulturskoleråd, SMOK. Det är därför glädjande att organisationen tilldelats det nationella uppdraget på musikområdet. Jag vill här passa på att ta tillfället i akt att gratulera musikskolan i Vänersborg, som i dag har tilldelats årets pris för bästa kultur och musikskola. Sveriges musik och kulturskolor i allmänhet positivt, och många kommuner har börjat att se dessa skolor som en strategiskt viktig verksamhet. Men det betyder inte att vi kan slå oss till ro och hänvisa till att detta är en kommunal angelägenhet. Vi kristdemokrater vill fästa uppmärksamheten på hur viktigt det är att de kommunala satsningar som görs bibehålls och får utvecklas. Jag tog i ett anförande i höstas upp den kommunala musikskolan i min hemstad Umeå. Umeå styrs av socialdemokraterna med stöd av Vänsterpartiet. Under hösten 1999 var musikskolan oerhört nära att bli ålagd ett sparförslag som i princip helt skulle ha slagit sönder en väl fungerande och uppskattad verksamhet. Tack vare ett stort och engagerat upprop från skolans rektor, lärare och föräldrar räddades skolan i sista stund. Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation nr 13 under mom. 18 i det betänkande som vi nu behandlar. Herr talman! Jag kommer nu avslutningsvis att säga något om länsmusiken. Länsmusiken har tvingats till kraftiga besparingar, totalt sett med 50 miljoner kronor. Kulturrådets första analys om hur det förändrade statsbidraget till länsmusiken har påverkat verksamheten ger ingen enstämmig bild. Huvudmännen har valt olika förhållningssätt till den nya situationen. För kristdemokraterna är detta otillräckligt. Vi ser fortfarande en stor risk att det regionala musiklivet utarmas, och vi står fast vi att länsmusiken måste ges utökade resurser. Detta tar vi upp i ett särskilt yttrande i betänkandet. Denna oro tycker jag mig ana i den motion i detta ärende som Miljöpartiet har väckt och som flera partier instämmer i. Motionen tar upp behovet av en utvärdering av konsekvenserna av besparingarna på länsmusiken. Herr talman! Jag står självfallet bakom kristdemokraternas samtliga reservationer, men för tids vinnande här i kammaren nöjer jag mig med det yrkande som jag redan har framställt.

Herr talman! Dagens betänkande innehåller många olika kulturområden. Det är något av spridda skurar över landet. Jag börjar med en från begynnelsen dammig plats som under de senaste åren blivit mycket ren. Det är en plats som under större delen av 1900-talet genljudit av bergsborrarnas ljud, men där det i dag ljuder kristallklara toner. Det gäller, för att tala i klartext, det gamla kalkbrottet Draggängarna i Rättvik. I dag är det en festspelsarena som kallas Dalhalla och som av en händelse upptäcktes ha en vidunderlig akustik när Margareta Dellefors provsjöng i kalkbrottet. Margareta Dellefors har sedan lyckats driva Dalhalla utan banklån, utan statliga eller kommunala anslag. Publiktillströmningen har varit enorm. Från första årets 3 500 personer har den ökat till 59 000 åhörare i somras - och denna utveckling på endast fem år! Det är en stor bedrift och extra märklig med tanke på att publiken sitter under bar himmel i ur och skur. För att kunna utveckla verksamheten ännu mer behövs förbättringar göras av scenområdet och helst också av publikplatserna. Vi i Centerpartiet anser, i likhet med kristdemokraterna, att Dalhalla bör bli statsbidragsberättigat. Vi yrkar därför bifall till reservation nr 5 under hemställanspunkt 7. Samtidigt vill jag påpeka att Centerpartiets namn har ramlat bort, men det framgår av reservationen att vi står bakom den. Jag hade hoppats att det skulle ha legat ett rättningsblad på bordet i dag, eftersom jag rapporterade detta redan i morse. Men jag hoppas att det föreligger ett rättningsblad till voteringen. Herr talman! Musik betyder mycket för människans välbefinnande, men också för Sveriges ekonomi. När min generation pratar om svenska artister som blivit stora utomlands talar vi om ABBA, Roxette och i dag även om Doktor Alban. Alla gläds över våra musikers framgångar både inom landet och internationellt. En musikgenre som nämns väldigt lite är den svenska folkmusiken och folkdansen. Dessa borde ha större betydelse vid internationellt samarbete, men på grund av dåligt resursstöd är möjligheterna begränsade. Med andra ord: Stödet bör ses över. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 9, som handlar om att förklara nyckelharpan som nationalinstrument. Det är väl en spännande tanke att lansera folkmusik, folkdans och nationalinstrumentet nyckelharpa i olika internationella sammanhang. Herr talman! Länsmusiken har sedan 1998 fått minskat statligt bidrag - som Gunilla Tjernberg tog upp - på sammanlagt 50 miljoner. Det minskade bidraget verkar ha fått negativa effekter på länsmusikens verksamhet. Centerpartiet anser därför att det är viktigt att utvärdera hur länsmusiken fungerar runtom i landet. Gunilla Tjernberg talade här om dramapedagogikens betydelse. Det känns nu som att vi håller på att få majoritet här i kammaren för den tanken. Det är något som jag har talat om hur många gånger som helst. Vänsterpartiet har pratat om det och nu också kristdemokraterna. Och skolministern talar sig varm för dramapedagogikens betydelse. Jag hoppas att hon kan påverka socialdemokraterna så att vi kan få en majoritet för att få fram flera dramapedagoger som kan utnyttjas för att öka empatin hos våra unga som växer upp.

Herr talman! Tasso Stafilidis inspirerade mig när han nämnde hur många reservationer han stod bakom. Jag tittade på reservationerna till detta betänkandet och konstaterade att Vänstern står bakom sju, Miljöpartiet står bakom sju och Moderaterna bakom en. Jag undrar då, Åke Gustavsson och Paavo Vallius: Vem ska ni egentligen söka stöd hos i regeringssamarbetet när det gäller kulturpolitiken med tanke på den här fördelningen? Tasso Stafilidis tog också upp detta med sponsring. Jag kan inte låta bli att fortsätta lite med det. Det förstärkte ytterligare det som Charlotta L Bjälkebring sade. Det är lite skrämmande hur Vänsterpartiet vill detaljstyra och nästan socialisera sponsringen. Jag upplever det så. Är det den röda stjärnan som ska börja att lysa över kulturen? Ett sådant synsätt som ni ger uttryck för lägger nästan en död - eller röd - hand över sponsringen. Sedan kan ju konstnärer ändå avstå från sponsring, om den villkoras. Musik är en av våra viktigaste kulturföreteelser. Vad vore livet utan musik? Det är därför spännande att ta upp den diskussionen här. Att musiken sedan har en positiv inverkan på Sveriges ekonomi som en stor exportindustri gör ju inte saken sämre. Kultur i sig behöver inte vara dålig för att många gillar den. Ibland framställs kulturen som fin, bara till för ett fåtal och dessutom svårtillgänglig. Om nu musiken är så populär borde den väl också bära sig själv, tycker säkert en del. Men så enkelt är det inte, eftersom musiken är så mångfasetterad. Vi från Folkpartiet anser att det är angeläget att musiken får fasta former redan i skolan och gärna så tidigt som möjligt. Därför värnar vi om musikskolan, vilket jag tror att vi är eniga om här i kammaren. Sedan kommer vi till fortsättningen. Det är angeläget att elever och ungdomar också får tillfälle att lyssna på levande musik i form av konserter med större eller mindre konstellationer. Därför har Folkpartiet i flera år varit angeläget om att inte minska bidragen till länsmusiken på det sätt som majoriteten har beslutat om här i kammaren. Det är ju tämligen stora besparingar som genomförts, och vi anser att det är mer än rimligt att vi får en bild av hur de besparingarna slagit i de olika regionerna och länen. Jag yrkar därför bifall till reservation nr 4 under mom. 5. Det är ju ändå så att staten har synpunkter på vad statsbidragen till länsmusiken ska användas till, och det måste vara bra från många synpunkter att få veta vad besparingarna lett till. Inte minst spännande skulle det vara att få en uppfattning om hur landstingen hade reagerat och agerat, om de hade förändrat medelstilldelningen till musiken eller inte. De kan ju tolka minskningen av statsbidragen som en vink om att det inte är så viktigt längre, eller så kan de gå in och täcka bortfallet helt eller delvis och ta över statsbidragen. Sedan finns det andra delar i betänkandets reservationer som jag kan ha sympati för, men som jag av principiella skäl ändå avstår från att rösta för. Ett exempel är Vänsterns reservation om länskonsulenttjänster inom teater och dans. Jag vet inte varför de har begränsat sig till dessa två område. Det behövs konsulenter också på andra områden, t.ex. inom musiken. I Halland har vi t.ex. haft en körkonsulent - detta sagt som lite lokalpolitik eftersom det har kunnat föras fram här tidigare i kväll. Här har vi för övrigt ett exempel på att de minskade bidragen gör att körkonsulenttjänsten nu dras in. Det behöver vi ingen utredning för att få veta. Jag delar alltså vänsterns syn på vikten av länskonsulenttjänster eller länskonstnärer, vilket man nu vill kalla dem. Men jag anser att det är upp till varje region eller län att prioritera de områden som man ser som angelägnast. Jag vill alltså inte att riksdagen eller regeringen ska peka på enskilda tjänster. Det blir så lätt att vi härifrån fattar allmängiltiga beslut som inte är regionalt anpassade. Detta hänger givetvis samman med Folkpartiets inställning att landstingen och regionerna bör få en påse kulturpengar att använda tillsammans med egna satsningar och andra finansieringar på de områden som känns viktigast i den egna regionen. Det varken behöver eller ska vara lika i hela landet. Mångfalden ska spira överallt. Dessutom finns det alla möjligheter att samarbeta över gränserna, och det görs ju också. Apropå samarbete över gränserna är det internationella utbytet av stor vikt. Jag vill då peka på den trepartireservation som Folkpartiet, Kristdemokraterna och Centern har. I 1998 års kulturmotion tog Folkpartiet upp just exportsatsningen på musik och stöd till annan musik än den som klarar sig själv. Jag gläds åt att kd tog upp tråden den här gången. Det är ju inte bara populärmusik i form av pop, rock och jazz som kan föra svenska musiker och svensk musik utanför landets gränser. Vi anser att också den traditionella folkmusiken kan ha en betydelse för kännedomen om Sverige. Jag har här mest ägnat mig åt musiken, men det är därmed ingen negligering av övriga konstområden som behandlas i betänkandet. Jag har i andra sammanhang diskuterat både teater och dans men avstår i dag från att göra det. Det är också så att de flesta reservationer och särskilda yttranden i betänkandet handlar om musiken. I övrigt är vi tämligen eniga i utskottet.
Herr talman! Vad gäller sponsringen, Lennart Kollmats, är det så att alla kulturarbetare och alla kulturinstanser inte lever under samma verklighet. Verkligheten ser väldigt annorlunda ut. Det går inte att jämföra en liten fri teatergrupp uppe i norra Sverige med Operan här i Stockholm eller med Göteborgssymfonikerna. Naturligtvis vore det bra om sponsringen vore frivillig, men i dag är den faktiskt inte det. I dag tvingas de små grupperna, konstnärerna, att gå ut och söka sponsorer för att klara av att hantera kostnaderna för den konstnärliga verksamhet som de vill verka för. Det beror bl.a. på att kommuner, stat och landsting inte tar sitt ansvar för att låta kulturarbetarna och konstnärerna jobba efter de ramar och de verksamheter som de konstnärligt själva vill skapa. Det finns ju de som kan tycka att det här är kul. Då är det upp till dem att göra som de vill. Men tycker Lennart Kollmats att det är rätt att skådespelare, musiker och dansare ska behöva använda sin tid åt att gå runt till musikaffärer, dansaffärer eller ICA och Konsum och tigga till sig de medel och det material som de behöver för att kunna utöva sitt konstnärskap? Tycker Lennart Kollmats att det är rätt, eller tycker Lennart Kollmats, precis som Lennart Fridén sade här tidigare, att man har blivit duktig på att trolla med knäna? Alla vill inte vara trollerikonstnärer.
Herr talman! Det senare är kanske också en konstform som vi ska värna på ett eller annat sätt. Jag tycker att det ska finnas ett offentligt stöd. Hur många fria grupper som finns är väldigt svårt att svara på. Jag tror att alla som har en vara eller en åsikt att bjuda ut måste ut och jobba för den. Det gör att man får ta olika kontakter. Jag tror inte att man kan förlita sig på att ständigt ha ett samhällsstöd som täcker allt. Man vill ju naturligtvis också ha publik. Jag har inte jämfört Göteborgsoperan, symfoniorkestrar eller något annat med fria grupper, utan jag för ett principiellt resonemang. Jag vill inte ha detaljregler som tas fram från statligt håll, för jag tror att det leder till att det inte blir någon sponsring alls i värsta fall. Jag ser ändå sponsringen som en större möjlighet för fler fria grupper att finnas än om vi inte har den.
Herr talman! Jag kan på sätt och vis instämma i det sista som Lennart Kollmats anförde här. Men det är trots allt på det viset att de stora institutionerna som lyckas med sina stora sponsorer också skriver just de avtal som gör att de är skyddade, de avtal som är mellan näringsidkaren, sponsoren och den kulturinstitution som blir sponsrad. Men för de små instanserna, de fria grupperna och de konstnärer som varje dag tvingas välja om de ska fortsätta med sitt konstnärskap, om de ska sadla om och göra någonting annat eller om de ska gå ut i arbetslösheten, innebär det att de själva måste gå ut och söka sponsorerna. Det är faktiskt de själva som måste ta ansvaret för att få in pengar till verksamheten. På det sättet är det olika verkligheter för dessa två instanser. Antingen har man en stor ekonomienhet som försöker ordna fram de ekonomiska möjligheterna, som sponsorer t.ex., och är måna om att skriva avtal, eller så är det en mindre grupp som inte har den möjligheten. Vi i Vänsterpartiet vill ha en kulturpolitik som bygger på jämlikhet och pluralism. Med det menar vi att konstnärerna faktiskt ska beredas möjligheten att utöva sitt konstnärskap och inte behöva vara ute och tigga ihop sin verksamhet.
Herr talman! Det är två olika resonemang. Det ena är att Vänstern vill ha regler för sponsring, vilket jag tror kommer att minska sponsringen. Det andra, underförstådda resonemanget som Tasso Stafilidis för är att han vill ha mycket mer pengar till de fria grupperna. Här har vi ju också anvisat en möjlighet, nämligen att minska anslaget till Riksteatern. Men det vill han inte. Nu är det så att Tasso Stafilidis och hans parti utgör regeringsunderlag. Det är ni som har möjlighet att lägga ut mycket mer pengar till de fria grupperna. Vi har kommit med anvisningar om hur man kan stödja dessa. Det har inte ni gjort.

Herr talman! Jag ska börja med att säga att för mig och Miljöpartiet finns det ingen motsättning mellan Riksteatern, länsteatrarna och de fria teatergrupperna. Tvärtom tror vi på ökad tillväxt och ett brett utbud, och det breda utbudet ger ännu mer ökad tillväxt och efterfrågan. Man kanske t.o.m. får abstinens om man inte får ännu mer teater. 1994, framkom att ungefär 40 % av befolkningen hade sett en teaterföreställning under ett år. Det tycker jag är en bra siffra, och jag tror att den är ännu högre nu. Kärnan i svensk teater är ju den regionala teatern. Det måste vi vara helt överens om. Mellan 1996 och länsteatrarna utgör landets teaterstomme. Tillsammans med de fria teatergrupperna har de en unik lokal förankring. Ofta bygger teatern på närhet till sin publik. Val av uppsättning och språkligt uttryck kan också bygga på lokalkännedom. Riksteatern hjälper till att hålla mångfalden i landet vid liv och har under de senaste åren väsentligt ökat sitt utbud. Dramaten står för förvaltning av vårt nationella arv och nydanande och är vårt internationella flaggskepp med mycket hög kostnärlig kvalitet. Det gläder mig att alltfler teatrar har det. Teatern behöver ett ökat ekonomiskt utrymme för konstnärlig utveckling. Budgeten är i dag avgörande för den egna utvecklingen, och statens insats blir med det garanten för teatrarnas konstnärliga produktion. En mer långsiktig ekonomisk planering för länsteatrarna är eftersträvansvärd. En modell med treåriga avtal bör prövas. Vi är flera som har varit inne på långsiktighet. Vi efterlyser också en analys av relationen mellan faktiska kostnader och bidrag. Om resultatet av det nya grundbeloppssystemet är konstant underfinansiering finns det inget utrymme för vare sig konstnärlig förnyelse eller löneutveckling för teaterskådespelare. Som exempel kan nämnas att bidraget minskade med 6 % när konsumentprisindex stod stilla 1997-1998. Att då säga, som regeringen gör i budgetpropositionen, att institutioner och grupper får oförändrade bidrag är direkt felaktigt och vilseledande. Med det yrkar jag bifall till reservation Jag vill också passa på att påminna alla partiföreträdare inom kulturområdet om att regeringens kommande förslag om förändringar inom arbetsmarknadsområdet inte är anpassade till konstnärers och kulturarbetare faktiska verklighet. Vi måste hjälpas åt att bevaka att trygghetssystemen inte fortsätter att diskriminera de här yrkesgrupperna - i värsta fall ökar diskrimineringarna. Ett permanentande av centrumbildningarnas arbetsmarknadsverksamhet och av den tredje anställningsformen kan ses som ett trendbrott men är bara början på en anpassning av trygghetssystemen till kulturarbetarnas faktiska verklighet. Eftersom vi aldrig någonsin här i riksdagen har fattat något beslut som säger att kulturarbetare konsekvent ska diskrimineras måste vi snarast rätta till uppenbara missförhållanden. Sedan ska jag tala om folkmusik, folkmusikcentrum och folkmusikinstitut. Miljöpartiet finner ingen anledning att avvakta ytterligare statsbidrag till att inrätta nya folkmusikinstitut och folkmusikcentrum, som utskottsmajoriteten tycks anse. Vi ser inrättandet av Eric Sahlströminstitutet som en början till något som våra vänner i Norge och Finland har haft väldigt länge, nämligen regionalt spridda samlingsplatser för folkmusik och dans. Vi anser att det är en viktig nationell kulturpolitisk gärning att gå in och stötta den uppbyggnad som är på gång i Östersund, i Rättvik, i Växjö och på Gotland. Vi vill att utskottet ska uppmana regeringen att ge förslag om fortsatt uppbyggnad med ett visst statligt stöd. Jag ska prata lite om nyckelharpan. Det finns ett positivt intresse i allmänhet för folkmusik i dag, och intresset växer hela tiden. I och med det ökade intresset vore det en uppmuntran att kora ett nationalinstrument. Nyckelharpan är ett instrument som har utvecklats genom århundraden och som fortfarande är i utveckling. Det är ett levande instrument, precis som folkmusiken. Nyckelharpans släkting är vevliran. Helt unikt för Sverige är att vi använder en stråke. Det görs troligtvis inte i något annat land - ännu. I Finland är nationalinstrumentet kantele, och i Norge är det hardingfela. Att utse nyckelharpans instrumentfamilj till svenskt nationalinstrument skulle uppfattas mycket positivt av alla dem som spelar och lyssnar på folkmusik. Intresset för att spela nyckelharpa på den kommunala musikskolan växer. Just flickor verkar i dag särskilt intresserade. Även intresset för att själv bygga det instrumentet ökar. En upphöjning av instrumentet till nationalinstrument vidgar möjligheten att göra det känt inte bara inom landet utan även internationellt. Svensk folkmusik kan i och med det få en extra marknadsföringshjälp nu när den är på väg ut i världen med jättekliv. Ni vet väl att Väsen säljer bättre i USA än i Sverige och att Garmarna går hem både i Tyskland och England. Den som ännu inte har lyssnat på Johan Hedins hyllning till Östersjön, cd-n Änglarnas arkipelag, har verkligen något att se fram emot. Med det vill jag yrka bifall till reservation 9, under mom. 12. Jag konstaterar med glädje att vi nu är två partier. Centern har ställt sig bakom den här motionen. Nästa år är vi kanske tre partier, och så kommer droppen att urholka stenen. Nu ska jag säga några ord om världsmusik. När det gäller världsmusikens ställning i Sverige verkar det som om regeringen inte riktigt har förstått vad världsmusiken står för. När Re:Orient har slagit upp sitt tält har människor från hela världen träffats, njutit av musik och känt glädje tillsammans. Det finns inget så fredsstärkande och gemensamhetsskapande som gränsöverskridande musikarrangemang. Miljöpartiet anser, precis som Kulturrådet, att man borde få ett treårigt nationellt uppdrag att sprida sina erfarenheter över hela landet. Världsmusikens utveckling borde ha gett större avtryck i kulturbudgeten än vad den gör i dag. Miljöpartiet har igen motionerat om en utvärdering av konsekvenserna av sparbetinget 1997 på 50 miljoner kronor på landets länsmusik. Nu säger Kulturrådet att man kommer att göra en mer omfattande utvärdering av länsmusiken år 2001. Jag tycker att det är alldeles för långt till dess. Dessutom vet vi inte när utvärderingen blir klar. Den lilla beskrivning av vad som har skett i budgeten år 2000 är inte samma sak som en utvärdering, men lite grann kan vi läsa ut av den. Sedan ska jag tala lite om amatörism. Samverkan, samarbete, nätverksbygge osv. är ord som ofta används. Men de olika parterna som samarbetar har ofta inte samma eller ens likvärdiga förutsättningar. Amatörkulturens riksorganisation har en viktig uppgift att fylla för att överbrygga klyftan mellan folkbildning och kultur och bidra till nyskapande. Därför bör den också ges ett utifrån sin verksamhet rimligt ekonomiskt stöd. Till sist vill jag säga: Börja med barnen! Det skulle kanske ha sagts först. I kulturutredningen 1995 tog vi bl.a. upp de ojämlika villkor som barn växer upp under. Därför ska kultur i skolan både integreras och omfatta alla barn. Det är precis lika viktigt som att låta speciellt intresserade barn gå vidare på musikoch kulturskola och som att låta alla barn möta verkliga proffs inom teater, dans och musik. 1995 hade regeringen precis tagit initiativ till ett arbete med en ny strategi för kultur i skolan. Inga konkreta resultat har redovisats för oss än. Eftersom det tar så lång tid utgår jag från att det blir ett extra fantastiskt bra förslag, genomförande och resultat. Redan i början av 1990-talet minskade kommunernas beställning av barnteater som ett kvitto på den allmänna offentliga nedrustningen. Nu är det hög tid att bryta trenden. Ett självklart lokalt kommunalt krav borde vara att alla skolbarn ska ha rätt att under ett skolår möta minst en professionell teatergrupp. Nu när de kommunala musikskolornas och kulturskolornas samarbetsorganisation SMOK har erhållit ett tidsbegränsat nationellt uppdrag utgår jag från att man med sin information om verksamhetens betydelse för barnen kommer att hjälpa till att få politiker i de kommuner som ännu ej har musik och kulturskolor att förstå att det är lönsamt att inrätta dem. Vilken kommun ett barns föräldrar bor i ska inte vara avgörande för att barnet ska ha möjlighet att pröva på att t.ex. spela ett instrument. Barnens rätt gäller också en rätt till kultur och en rätt till eget skapande. Jag utgår från att SMOK kommer att specialbehandla Stockholms stad. I det utkast om ny skolplan för Stockholm som precis har gått ut på remiss har man glömt ordet kultur. Hör Lennart Kollmats det! Ni har ansvaret för kulturen i Stockholm. Det här är sant, och det är en skandal. Med det vill jag avsluta det här resonemanget. Jag tänker inte ta upp någon sponsringsdebatt, eftersom jag tycker att ni har sagt så märkliga saker. Jo, förresten, herr talman! Jag kan nämna ett exempel. På teatern i Eskilstuna pågår ett stort samarbete kring föreställningen Stjärndamm. När Mälardalsrådets kultur och turismutskott var där berättade man att man bl.a. hade gett gratisbiljetter till de fem svetsare som har hjälpt till att bygga upp scenen med allt det bilskrot som är med och till elektrikerna som har gjort ett fantastiskt arbete med ljussättningen. De här biljetterna kostar över 300 kr styck. Jag är övertygad om att dessa människor inte hade gått på teaterföreställningen om de inte hade fått de här biljetterna. Jag tycker att det är fantastiskt hur man kan nå nya målgrupper och hela familjer. Tack!

Herr talman! Jag kommer inte att ägna mig åt en Stockholmsdebatt, men jag måste få bemöta Ewa Larsson, eftersom hon nämner Stockholm och musikskolorna. Jag vill bara informera om att man i Stockholm har höjt anslagen till musikskolorna med 10 miljoner kronor. Därmed ska jag lämna Stockholmsdebatten. Jag tycker att det är viktigt att vi vet vad vi talar om här i kammaren. Ewa Larsson tar upp folkmusiken och hur viktig den är. Jag har ingen anledning att betvivla att Ewa Larsson tycker det. Snarare har jag upplevt att Ewa Larsson också värnar folkmusik och folkdans. Ewa Larsson tar upp att det är väldigt viktigt att vi också har ett nationellt institut, Eric Sahlströminstitutet. Då kommer jag till det jag undrar över. Det här går inte ihop för mig, därför att Ewa Larsson väljer att fortsättningsvis se att folkmusiken och folkdansen inte på något sätt kan hävda sig när det gäller Sveriges förmåga att profilera sig i andra länder. Det har väldigt klart informerats från både folkmusik och folkdans att resurserna till just internationellt musikutbyte inte på något sätt räcker till. Och det är ju viktigt för folkdans och folkmusik att kunna befinna sig i de internationella rummen för att på det sättet också spegla den svenska folkmusiken. Därför tycker jag att Ewa Larssons fullständiga engagemang haltar i det avseendet.
Herr talman! Jag hoppas att jag har två ben att stå på, så att jag slipper halta. Och vi har nått fram till det nu. Sedan fortsätter vi, som droppen som urholkar stenen. Jag håller helt med om att det finns för lite pengar till internationella satsningar inom folkmusiken. Det får vi jobba vidare med. När det handlar om Stockholm och att vi ska veta vad vi talar om tycker jag närmast att Gunilla Tjernberg är oförskämd. Jag har inte med ett ord nämnt några pengar till kulturskolan. Det var Gunilla Tjernberg som gjorde det, inte jag. Jag har talat om att den remiss som har varit ute om en ny skolplan i Stockholms stad inte med ett ord nämner ordet kultur. Jag lovar att det är många remissinstanser som har påmint om att kulturen är en avgörande del och dessutom ska finnas med i läroplanen. Gunilla Tjernberg behöver inte försvara att kulturen är bortglömd utan kan väl med mig beklaga den dåliga kompetensen.
Herr talman! Nej, jag talade om och visade på att musikskolan i Stockholm har fått ökade resurser med 10 miljoner kronor. Det tycker jag visar vilken syn man har på musiken och på kulturskolans betydelse. Det var det jag ville få fram. När det gäller Eric Sahlström-institutet har Ewa Larsson haft alla möjligheter att gå med på kristdemokraternas reservation, som går ut på att ge ökade möjligheter för folkmusik och folkdans att också befinna sig i de internationella rummen för att där också visa den svenska konsten. Det är detta som också gör att det finns ett visst tvivel på att det här arbetet ska kunna gå så fort fram som vi skulle önska. Det går bra att ansluta sig till reservationen och därmed visa att man menar det här, att man tycker att det är viktigt. Men det valde Ewa Larsson att inte göra.
Herr talman! Jag är inte lika besviken på att kristdemokraterna inte ställer upp bakom alla Miljöpartiets reservationer. Jag utgår från att ni har planerat vilka ni ställer upp på. Jag tycker inte att Gunilla Tjernberg ska vara så rysligt besviken, var lite realpolitiker i stället och se vad det handlar om! Jag tycker att det är ett fånigt resonemang. Ursäkta! Att kulturskolan i Stockholm har fått mer pengar tycker jag är lysande. Det var fint att Gunilla Tjernberg talade om det för alla här. Det är inte bara svart.
Herr talman! Jag delar Gunilla Tjernbergs uppfattning att det är lite svårt att ta upp Stockholmsdebatten, inte bara som exempel, utan att direkt ge sig på en riksdagskollega som inte kan Stockholm, som Ewa Larsson gjorde när hon apostroferade mig. Är det möjligen så att det faktum att Ewa Larsson gång på gång i debatten tar upp Stockholm beror på den position som väljarna har gett Miljöpartiet i Stockholms kommun?
Herr talman! Då får jag påminna Lennart Kollmats om att han som riksdagsledamot för Folkpartiet i kulturutskottet är ansvarig för hela Sverige. Det kan då vara lämpligt att man sätter sig in i hur kulturfrågorna drivs i huvudstaden, där man dessutom har ansvar för kulturpolitiken.

Herr talman! Vi behandlar i dag ett antal motioner från allmänna motionstiden som rör teater, dans och musik. Det är inte möjligt att erbjuda alla medborgare ett kvalitetsutbud av teater, dans och musik utan ett omfattande offentligt stöd. Marknadskrafterna klarar inte det. Allra minst att leva upp till målet om Kultur i hela landet. Offentligt stöd innebär att stat, kommuner och landsting måste ta ett gemensamt ansvar. Vi kan nu glädja oss åt att det går allt bättre för Sverige. Det bör rimligtvis också betyda att det kommer att gå bättre för kulturen, även om den av allt att döma klarade sig hyggligt under de svåra åren, då vi tvingades till nedskärningar på de flesta områden. När den offentliga ekonomin förbättras bör det också komma kulturen till godo. Och att vi som privatpersoner får bättre ekonomi bör väl också innebära att många kan och vill spendera mer på kulturupplevelser. Det betänkande vi behandlar i dag innehåller ett stort antal krav på ytterligare insatser. Jag ska kommentera en del av reservationerna. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tar i en gemensam reservation upp frågan om att de statliga bidragen inte räknas upp med kostnadsutvecklingen och de problem det medför både för teaterinstitutionerna och de fria grupperna. Reservanterna pekar bl.a. på de fria gruppernas kvalitetsinriktade utbud av barn och ungdomsteater. Inom Kulturrådet pågår en översyn av teaterområdet. Det är självklart angeläget att man i den översynen också analyserar de fria gruppernas ekonomiska situation. Vi kan därmed vara överens om de fria gruppernas viktiga roll, inte minst när det gäller teater, dans och musik för barn och ungdom. Jag vill i detta sammanhang göra en kommentar om kulturarbetarnas ekonomiska villkor. Som regeringen konstaterade i budgetpropositionen är en förbättring av de ekonomiska villkoren av central betydelse för att vi ska uppnå de kulturpolitiska målen. Mycket har gjorts för att förbättra villkoren. Det är glädjande att kunna säga att regeringen också i fortsättningen kommer att ge den här frågan högsta prioritet En reservation gäller utvärdering av besparingarna på länsmusiken. Men det är faktiskt så att Kulturrådet har i uppdrag att analysera vilka effekter besparingarna har fått. En reservation föreslår att regeringen utreder möjligheterna att bygga ut verksamheten med tjänster som länskonsulent inom teater och dans till alla län. Som utskottet påpekar går det statliga stödet till tjänster som kallas antingen länskonstnär eller länskonsulent. Utskottet konstaterar att verksamheten fungerar väl och att den nu finns i de flesta län. Den fortsatta utbyggnaden är beroende inte bara av statligt stöd, utan också av tillskott från lokalt och regionalt håll. Ett stöd utgår för närvarande till Eric Sahlströminstitutet. Som framhålls i en reservation finns det också andra folkmusikcentrum som har en fin verksamhet. Men innan vi tar ställning till ytterligare stöd är det klokt att se hur verksamheten utvecklas vid I en reservation föreslås ökat stöd till jazz, rockmusik och andra moderna musikformer. Jag instämmer i att de bör stödjas. Så sker också. I sin utvärdering av stödet bör Kulturrådet analysera om det behövs ytterligare insatser så att dessa musikformer får en rimlig del av stödet. Men vi kan väl ändå konstatera att många moderna musikformer är mycket livaktiga och framgångsrika både i Sverige och, inte minst, utomlands. I en reservation föreslås ökade insatser för att lansera svensk folkmusik och folkdans utomlands. Som utskottet påpekar är det svårt att varje år fördela pengarna rättvist mellan olika områden. Men självklart är svensk folkmusik och folkdans något som det finns all anledning att presentera i olika internationella sammanhang. Jag utgår från att bl.a. Kulturrådet tillsammans med folkmusikens och folkdansens egna företrädare arbetar för det. En reservation föreslår ökat statligt stöd till de centrala amatörorganisationerna. Jag instämmer i att amatörkulturen är viktig. Jag har uppfattat att också regeringen tycker så. Två reservationer pekar på den kommunala musikskolans viktiga roll. Vi kan alla vara eniga om att den kommunala musikskolan är viktig. Jag tror också att de flesta kommuner inser vilken betydelse den har. När ekonomin nu förbättras borde det också betyda att den kommunala musikskolan får ökat stöd ute i kommunerna. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag kan inte låta bli att reagera när Paavo Vallius talar om den pågående översynen inom Kulturrådet som bl.a. behandlar de fria teatergrupperna. Naturligtvis vore det bra om översynen skulle komma att behandla medelstilldelningen och framför allt komma med förslag till hur pengarna ska fördelas och påpeka de brister som finns i medelstilldelningen. Ser verkligen Paavo Vallius inte den brist som har funnits år efter år? Har man inte urholkat medelstilldelningen i verksamhetsbidrag och projektbidrag när grupper år efter år har fått sina 50 000, 150 000 eller 250 000 och inte fått någon som helst uppräkning efter vare sig kostnadsindex eller faktiska kostnadsökningar? Det är märkligt att Paavo Vallius slår sig för bröstet och talar om att regeringen särskilt satsar på konstnärernas villkor som en extra kommentar. Hur är det egentligen med de fria grupper som får sina medel främst från stat, kommun och landsting? Vem är det som tar ansvar för den verksamheten, för lönerna, för pensionskostnaderna, för t.ex. - som Ewa Larsson tidigare så bra nämnde - det nya förslaget till a-kassa? Är den verkligen konstnärsvänlig? Är det som samhället har fått av de fria grupperna inte mer värt än den rovdrift som vi fortfarande bedriver, genom att skådespelare, dansare och musiker under många år inte har fått några som helst poäng eller ökningar av sina löner? Det är ingen som kommer att ta ansvar för de pensioner som dessa människor faktiskt behöver när de går i pension. A kasseförslaget är ett jättestort frågetecken. Är det verkligen konstnärsvänligt?
Herr talman! Jag håller med Tasso Stafilidis att statsbidragsreglerna för de fria teatergrupperna inte har varit de bästa. Jag har själv tagit upp att de borde ses över och vara mera relaterade till den verkliga verksamheten i grupperna. Samtidigt måste jag säga det jag sade i mitt anförande, nämligen att kommunerna inte har gjort de beställningar - speciellt när det gäller barn och ungdom - de har gjort tidigare. Eftersom kommunernas ekonomi ser bättre ut hoppas vi att kommunerna verkligen satsar på det som Ewa Larsson var inne på, att åtminstone en gång om året ha möjlighet att se en teaterföreställning. Där gör de fria teatergrupperna ett viktigt arbete. Jag har diskuterat med regeringens representanter. Ni har också den möjligheten i Vänsterpartiet. Jag har fått svar från regeringen att konstnärernas villkor är ett prioriterat område. När det gäller a-kassan vet jag att man i det nya förslaget vill ta hänsyn till speciella grupper. Med speciella grupper menar man just konstnärerna. Deras villkor skiljer sig så pass mycket från övriga arbetsmarknaden. Där tror jag att vi inte behöver vara så väldigt oroliga. Jag tror att det kommer att bli särskilda lösningar för konstnärerna.
Herr talman! Jag hoppas innerligt att det Paavo Vallius säger stämmer, nämligen att konstnärerna kommer att få särskilda regler i förslaget till ny akassa. Eftersom Paavo Vallius ändå är kritisk om förslaget skulle innebära försämringar, vore det bra om alla partier i kammaren tillsammans kunde arbeta för att det inte blir försämringar för konstnärerna just för att de är konstnärer. Precis som Ewa Larsson sade innan är det nya a-kasseförslaget en ren diskriminering av konstnärerna. Är Paavo Vallius beredd att tillsammans med oss andra partier - jag hoppas att alla ställer sig bakom detta så småningom - faktiskt se till att det nya akasseförslaget inte innebär de försämringar som de olika konstnärsgrupperna är otroligt oroliga över?
Herr talman! Jag vet att det står i det nya förslaget att man ska ta hänsyn till speciella grupper. Vad jag har förstått betyder det att man ska ta hänsyn till konstnärerna. Sedan ska man naturligtvis komma ihåg att bara för att konstnärerna har en speciell arbetssituation och ställning ska de inte kringgå eller felaktigt använda arbetslöshetsförsäkringen, t.ex. genom att repetera samtidigt som a-kassa tas ut. Det viktigaste är att se över att det finns rimliga a-kasseregler för konstnärerna, men samtidigt se till att även konstnärerna följer gällande regler.
Herr talman! Jag tänkte beröra två av de reservationer som vi kristdemokrater har till utskottsbetänkandet. Paavo Vallius bestämde sig för att kommentera en av dem. Den första reservationen gäller en översyn av medelstilldelningen. Vi vill se en sådan när det gäller bidrag och pengar för att kunna ägna sig åt internationellt musikutbyte i fråga om folkdans och folkmusik. Det handlar alltså om en översyn, inte om att vi kräver att det ska vara en rättvis fördelning, som anges i utskottsbetänkandet. Vi vill se en översyn. Vi tycker att det hade känts bra om utskottsmajoriteten hade kunnat gå med på en översyn. Det måste ju vara en angelägenhet för hela utskottet att den här möjligheten finns. Vi är alla intresserade av att ta del av en sådan översyn. Jag kan inte se logiken i motiveringen när jag läser betänkandet och inte heller när jag hör kommentarerna. När det gäller Dalhalla kan vi bara konstatera att man där kämpar med den ekonomiska situationen. Man har engagerade ideella krafter. Man har nu fått ett stöd på länsnivå, och det är bra. Man har också fått ett engångsstöd från statliga medel. Men detta ger bara kortsiktiga möjligheter att planera. Jag skulle vilja få en kommentar från Paavo Vallius om hur han ser på just Dalhalla som en nationell institution.
Herr talman! Om jag tar det sista först, anser naturligtvis vi socialdemokrater att verksamheten i Dalhalla är väldigt viktig. Den har utvecklats och utökats för varje år, och utvecklingen ser bra och lovande ut. Man kan vara stolt över de verksamheter som bedrivs där. Jag tror att det är på samma sätt här som med alla andra nya verksamheter, att det tar lite tid innan de kommer in i det statliga stödet. Jag tror ändå att det är rätt av regeringen att ta tid på sig för att göra de riktiga bedömningarna av hur pengarna ska fördelas. Längre tillbaka i tiden var den enda möjligheten att ge pengar till nya verksamheter att ta dem någon annanstans. Nu kanske det finns bättre förutsättningar att utöka ramarna. Jag är mycket förhoppningsfull när det gäller att det statliga stödet till Dalhalla kommer att bli bättre i framtiden.
Herr talman! Det är bra att Paavo Vallius har en förhoppning på regeringen. Men jag tycker att det är värdefullt om även vi riksdagsledamöter och kulturutskottsledamöter kan driva på i olika frågor åt ett håll som vi är överens om. Jag kan då konstatera att Socialdemokraterna inte är färdiga på den punkten. Tyvärr kommenterade inte Paavo Vallius den fråga jag tog upp om att få en översyn av hur medlen till internationellt kulturutbyte fördelas. Det handlar inte om att det måste vara en exakt rättvis fördelning under ett exakt antal år, utan det handlar om möjligheten till en internationell plattform för folkmusik och folkdans.
Herr talman! Jag måste villigt erkänna att jag tyvärr inte har satt mig in ordentligt i den frågan. När det gäller den internationella verksamheten har vi möjligheter att söka pengar genom EU till internationellt utbyte mellan EU-länderna. Jag tror nog också att regeringen vill stimulera den här verksamheten och följer frågan. Tyvärr kan jag inte ge ett uttömmande svar om detta.
Herr talman! Jag ska börja med att tacka Paavo Vallius. Han har inte följt det höga föredöme som vi på senare tid har hört från statsrådet i alla lägen och som vi hörde från Åke Gustavsson här också. När man från socialdemokratiskt håll ska ha ett anförande i en debatt med flera partier är det ofta prat och prat och fy för moderaterna, som inte är som andra. Paavo Vallius sade inte ett ont ord om Moderaterna. Tack så mycket för det! Underförstått i texten i betänkandet, både i majoritetstexten och i vår reservation, finns detta att arrangörerna av musik ute i landet inte ger jazzen och de moderna musikformerna samma chans som alla andra musikformer får. Samma sak berördes också av Marita Ulvskog på seminariet i fredags i förra veckan. Vi tycker att det är beklagligt. Man ska inte bara vänta och vänta och se. Vi vet att när Kulturutredningens betänkande har kommit är det ändå inte säkert att det händer någonting. Det är därför vi vill markera detta, sätta ned foten och samtidigt tala om att någonting nu måste göras. 1969 sade Tage Erlander till Olof Palme att det var viktigt att lyssna på rörelsen. Det gör vi. Vi lyssnar på musikrörelsen, och det är därför vi envisas med att ta upp frågan om genrecentrum.
Herr talman! Jag kan mycket kort svara att jag håller med om att det här är en väldigt viktig verksamhet. Jag förmodar att man tidigare inte har räknat med jazzmusik och underhållningsmusik när det gällt att stödja musiklivet och kulturen. Jag tycker att det borde bli en bättre uppföljning om man har börjat göra det. Det är klart att man kan göra det i större utsträckning.
Herr talman! Jag tolkar det sista så att när vi har votering i nästa vecka kommer moderaterna och Paavo Vallius att rösta på den här reservationen.
Herr talman! Nej, det tror jag inte. Jag kommer att rösta enligt utskottets hemställan, som jag har yrkat bifall till. Däremot litar jag på regeringen när det gäller att det i framtiden blir ett ökat stöd även till den här musikformen.

Herr talman! Jag vill inleda med att tacka kulturutskottet för att de gav oss möjlighet att debattera det här ärendet innan klockan blev 23. Vi har behandlat 12 motioner i det här betänkandet, och i det förra var det tydligen 13. Vi har i utskottet behandlat motionerna väldigt ingående och diskuterat dem djupt. Vi har också tyckt att det är viktigt. Vi förstår att motionärerna är väldigt engagerade i de frågor som rör samenäringen som kulturbärare i de områden där näringen bedrivs. Jag vill på en gång yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på motionerna. Det gör jag av den anledningen att vi har förstått betydelsen av det engagemang som motionärerna har visat under allmänna motionstiden och bakåt i tiden. Regeringen har tillsatt en utredning som ska titta på samefrågorna och rennäringen i ett samlat grepp. Vi har naturligtvis sett till att sameorganisationerna kommit till utskottet, och vi har haft ordföranden Görel Oskarsson på besök, så att vi har fått ventilera frågorna djupt. Vi har sett att vi för första gången ska försöka ta ett samlat grepp över de frågor som har med samenäringen att göra och se till att vi den vägen kan få en bred debatt i framtiden och lösa en del av de konflikter som det innebär att man har renar i fjällvärlden som också behöver äta gräs och lav även på vintern. Det är stora problem när det gäller vinterbetessituationen. Det är också stora problem med samarbetet mellan Sverige och Norge. Det finns vissa konflikthärdar och störningsmoment när det gäller jakt och fiske på statens mark ovan odlingsgränsen. I flera motioner har man alltså lyft upp de här frågorna, och de ska tas på riktigt allvar. Vi ska ta längre tid på oss när vi får utredningens förslag. Den ska gå ut på remiss, och vi får då längre tid på oss för debatt. Vi ska också se till att fler i kammaren får delta i debatten om rennäringen i framtiden. Tack, herr talman, för att jag fick ordet och för att frågan hann behandlas!

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 6. Jag tycker att det är glädjande att höra att socialdemokraterna tar frågan på allvar. Det är inte en minut för tidigt. Utredningar i all ära - ibland behövs de, ibland blir de för långa. Detta är riktigt allvar. I ett avseende är det akut. Samerna befinner sig i en situation där privata markägare med bistånd av allmänna medel driver processer mot samebyar som inte har någon möjlighet till rättshjälp. För närvarande finns det risk för att några av samebyarna tvingas dra sig ur pågående processer av ekonomiska skäl. Detta är akut, och det är väldigt otillfredsställande. Här bör vi gå in från samhällets sida. Det är vi som har ställt till eländet, och det har vi hållit på med sedan 1600-talet. Vi måste rädda den ekonomiskt svåra situationen. Samebyarnas kostnader för dessa processer måste regleras med allmänna medel. Detta kan vi inte utreda. Vi måste gå in akut nu. Jag nöjer mig med det. Tack, herr talman!
Herr talman! Det är riktigt. Det är stora konflikter i denna situation när det gäller att hålla renar och se till att renarna får sitt renbete. Visst har det varit rättsliga sammanhang, men det är också viktigt att samebyarna och de boende i dessa områden får hjälp när det gäller att medla om de problem som finns. Det är huvudproblemet. En del av fallen hamnar i de olika tingsrätterna. Det vet vi. Jag har gott hopp om att vi redan i vårpropositionen kommer att få se att medlingen kommer att få lite ekonomisk hjälp.
Herr talman! Om jag tolkar Michael rätt innebär det att de samebyar som befinner sig i process i dag inte kommer att behöva avbryta sin process beroende på att de inte har ekonomi att själva klara ut det. De privata markägarna, som redan får bistånd från allmänna medel, kommer att fortsätta. Det kommer alltså att bli ett jämlikt förhållande. Var det detta
Herr talman! Michael Hagberg sade inte så. Jag sade att vi ska hjälpa till så att samebyarna, privata markägare och privata lantbrukare ska kunna sätta sig ned och diskutera och medla i denna situation, så att det inte blir stora tunga långdragna konflikter i framtiden. Det är den situationen som vi vill undvika. De konflikter som pågår i rätten i dag kan vi inte ta beslut om i denna kammare. Vi ska förebygga, så att vi slipper den typen av konflikter i framtiden.
Herr talman! Vår motion - den som jag yrkade bifall till - handlade inte om medling utan om att samebyarnas kostnader för processerna som pågår i tingsrätterna måste regleras med hjälp av allmänna medel, eftersom de privata markägarna får bistånd ur allmänna medel. Alltså är processerna gravt orättvisa. Här bör vi gå in. Jag tycker att vi skulle kunna enas om att det är osunt av Sverige att tillåta fortsatt ojämlikhet på detta område.

Herr talman! Samerna har grundlagsskydd som etnisk minoritet i vårt land, och samiskan har ställning som ett av våra fem minoritetsspråk. Samerna är också urbefolkningen i vårt land. Länge hade de den norra halvan av landet för sig själva. Där var inte ens gränsen mellan Norge och Sverige reglerad. Samerna och deras renhjordar levde gränslöst. I samband med krig som Sverige förde skulle gränsen mellan Norge och Sverige norr om Dalarna regleras år 1751. Ett särskilt dokument i gränstraktaten mellan Sverige och Danmark/Norge, som kallades kodicillen, garanterade neutralitet i krig för det man kallade den lappska nationen. Samerna betalade lappskatt till Sverige för sitt land. Sverige betraktade därför allt detta land som svensk mark, men det finns inga dokument på att svenska staten någonsin själv ägt mark inom den s.k. lapska nationen. De gamla samebyarna hade bestämda gränser. Gränsen kom nu att skära rakt genom byarna, och de svenska samerna förlorade betesmark. Kodicillen gav dem rätt att gå över gränser med sina renar. Fortfarande har samerna avtal om den rätten. På 1800-talet kolonialiserade Sverige den s.k. lapska nationen som en arbetsmarknadsåtgärd. Man betalade folk för att flytta dit och öppna jordbruk. Dessutom fanns det stora tillgångar på skog, malm och vatten. Nu har dessa släkter bott där i sex generationer. Många upplever det här som sin hembygd där deras rötter finns. Många av dem har små jordbruk och små skogsfastigheter. Stora skogsbolag äger mycket skog. Samerenarnas vinterbeten omfattar norra tredjedelen av Sverige. Detta har medfört konflikter som vi alla har hört om. Det har också lett till ett antal rättsliga processer som vi också har talat om här. Skogsbrukarnas kostnader täcks av försäkringar i de här processerna medan samebyarna saknar denna möjlighet till finansiering. För närvarande riskerar några av samebyarna att tvingas dra sig ur processen på grund av bristande ekonomiska medel. Enligt Kristdemokraternas mening bör samebyarnas kostnader för dessa processer regleras med allmänna medel. Men framför allt bör man snarast klarlägga vilken mark som samerna av tradition kan anses inneha. Kristdemokraterna anser att en juristkommission snarast bör tillsättas för att klarlägga detta. Detta förslag har också stötts av en socialdemokratisk företrädare i norr och av en sameföreträdare. Man bör också klarlägga vilken mark som samerna har nyttjat tillsammans med andra brukare. Kristdemokraterna har avgivit ett särskilt yttrande i anslutning till det här betänkandet, och vi avser att i annat sammanhang återkomma till frågorna. Vi har inget eget yrkande i en motion angående just detta, och därför har vi ingen reservation.

Fru talman! Karin Svensson Smith har frågat statsministern dels om han är beredd att medverka till att förhållandena kring de svenska interneringslägren klarläggs så att vi får veta motiven för lägrens upprättande, vem eller vilka som fattade besluten och vilka urvalskriterier som användes för att placera människor dit, dels om han kommer att medverka till en officiell ursäkt till dem som drabbades. Interpellationen har överlämnats till mig. Regeringen har vid flera tillfällen besvarat frågor om att ge upprättelse av eller utröna sakförhållandena kring dem som under andra världskriget inkallades till värnpliktstjänstgöring i särskilda arbetskompanier.

I motiveringen till sitt beslut framförde regeringen följande: "Besluten att inrätta särskilda enheter för värnpliktiga som bedömdes kunna skapa oro genom till exempel agitatorisk verksamhet vid de reguljära förbanden hade sin bakgrund i då rådande uppfattningar om vad som utgjorde hot mot landet. Strävandena att hålla Sverige utanför kriget sattes före individens rättssäkerhet på grunder som inte skulle anses godtagbara i dagens samhälle. Den tillgängliga dokumentationen visar också att kommenderingen av värnpliktiga till arbetskompanierna i alltför många fall skedde efter bristfälliga utredningar. Det är emellertid inte meningsfullt att nu granska förhållandena under början av 1940-talet i syfte att få underlag för uttalanden om lämpligheten av vissa åtgärder. Detta gäller särskilt som det måste vara praktiskt omöjligt att efter så lång tid pröva om uttagningen av värnpliktiga till arbetskompanierna i det enskilda fallet haft fog för sig utifrån vad som kunde anses rimligt vid den tidpunkten." Riksdagen har också behandlat frågan. Vid riksmötet 1987/88 avslog riksdagen ett motionsyrkande av Lars Werner m.fl. om upprättelse av de personer som internerades i arbetsläger under andra världskriget. Konstitutionsutskottet ansåg att det efter den långa tid som förflutit inte var meningsfullt att vidta åtgärder för att utreda påtalade förhållanden. Jag delar den bedömning som regeringen och riksdagen tidigare gjort. Jag vill också framhålla att regeringens tidigare hållning i frågan inte inneburit att vi saknar kunskaper om omständigheterna kring arbetslägren. Regeringen gav redan år 1975 historikern Karl Molin tillgång till allt väsentligt hemligt material om arbetskompanierna för vetenskaplig forskning. Karl Molin redovisade sina forskningsresultat i boken Hemmakriget. Molin lämnar i boken en uttömmande redogörelse för bakgrunden till arbetskompaniernas tillkomst, rekryteringsprinciperna, tjänstgöringen vid kompanierna, den allmänna debatten om dessa, statsmakternas åtgärder m.m. Att frågan så grundligt har blivit belyst är enligt min uppfattning ytterligare ett skäl till varför regeringen eller riksdagen inte nu bör ta initiativ till en särskild statlig utredning. Jag vill därtill framhålla att de handlingar om arbetskompanierna som Karl Molin fick tillgång till inte längre är belagda med sekretess.
Fru talman! Jag tackar för svaret från statsrådet Lena Hjelm-Wallén. Några synpunkter kan anläggas på svaret. Motivet för att i Sverige skapa särskilda interneringsläger för vissa värnpliktiga sades vara att de senare annars bedömdes kunna skapa oro genom t.ex. agitatorisk verksamhet vid de reguljära förbanden. Detta motiv för att flytta vissa av de värnpliktiga till interneringsläger har aldrig delgivits dem, varken före eller efter lägrens existens. Inget annat motiv har heller angetts till dem det berör. Ingen dokumentation över deras påstått orosskapande verksamhet har presenterats. Ingen av de internerade har fått officiella anmärkningar över sitt uppträdande som värnpliktiga. Tvärtom hade flera av dem förtroendeuppdrag, t.ex. i form av valda batteriombud. Det som skapade oro var snarare den svenska militärledningens eftergivenhet i förhållande till Nazityskland, vilket ledde till att effektiviteten vad gällde ambitionen att försvara svenska militära intressen kunde ifrågasättas. I svaret erkänns att individers rättssäkerhet underordnades strävandena att hålla Sverige utanför kriget på ett sätt som inte skulle vara godtagbart i dagens samhälle. Detta erkännande är relevant. Får människor aldrig någon officiell förklaring till varför de placerades i interneringsläger, har de ingen möjlighet att försvara sig eller överklaga beslutet. Därför är det rimligt med en ursäkt till dem som ännu är i livet. Att lång tid har förflutit är inget hinder för att frambringa en ursäkt till dem som tvångssteriliserades eller till samer som utsatts för maktövergrepp och borde följaktligen inte heller vara något hinder beträffande dem som placerades i läger under andra världskriget. Statsrådet Lena Hjelm-Wallén säger att det inte är meningsfullt att nu granska förhållandena under början av 1940-talet. Detta är ett märkligt påstående med tanke på vad statsminister Göran Persson yttrade i denna kammare för inte särskilt lång tid sedan. I samband med Förintelsekonferensen fick vi reda på att alla stenar skulle vändas och att det som hände under andra världskriget skulle upp i ljuset. Den av regeringen initierade kampanjen i skolorna går under beteckningen Levande historia. För att förhindra tillväxten av nazistiska rörelser och minska risken för att individers rättssäkerhet blir satt på undantag måste det enligt min mening vara högst meningsfullt att granska förhållandena under början av 1940-talet. För att en granskning ska komma till stånd är det nödvändigt att regeringen häver sekretessen kring de handlingar som är aktuella i sammanhanget. Så har skett i Danmark, i Norge och i flera andra av länderna i Europa. Ska historiker och andra kunna granska underlaget för upprättande av interneringsläger för antifascister måste de få ta del av de utredningar som föregick urvalet av vem som skulle placeras där. Att en sådan dokumentation finns framgår av det svar jag erhållit. Det erkänns att kommenderingen av värnpliktiga till arbetskompanier i alltför många fall skedde efter bristfälliga utredningar. Dessa utredningar fick Karl Molin aldrig se när han skulle granska källorna i sitt avhandlingsarbete om de svenska arbetskompanierna. Därför frågar jag statsrådet Lena Hjelm-Wallén om regeringen nu är beredd att släppa sekretessen över de utredningar som refereras till i svaret. Fru talman! Till slut hävdar jag att frågan om det är meningsfullt att granska förhållandena i samband med interneringslägren borde få besvaras av dem det gäller. Sju av de tio som förra gången skrev till regeringen med krav på en upprättelse har nu avlidit. För dem som ännu finns i livet är det fortfarande meningsfullt att få reda på vilka förhållanden som ledde till att de placerades i läger och sedan fick gå med en stämpel resten av livet.
Fru talman! Först vill jag säga att min uppfattning är att det material som finns att tillgå också är offentligt. Det är den uppfattning jag har fått när vi har frågat om detta. Sedan vill jag återigen betona att handläggningen kring arbetskompanierna visade stora brister. När man säger det är det också en sorts erkännande. Det uttalades redan år 1985. Med reservation för de brister som fanns och hur utredningarna var måste man också komma ihåg i vilken situation landet befann sig. Det pågick krig runtomkring oss. Vi var i en krigssituation. De som då var verksamma kände sig naturligtvis potentiellt hotade. Att då värna landets inre säkerhet var viktigt. Många av dem som placerades i dessa läger var medlemmar i Vänsterpartiets föregångare Sveriges kommunistiska parti, SKP. Det var ett parti som hade mycket nära kontakt med Sovjetunionens kommunistiska parti. Det finns många uttalanden. Jag kan ta ett från Ny Dag, SKP:s tidning. Där säger man i december 1939 om de sovjetiska truppernas försök att invadera vårt grannland Finland: "I Finland representerar sovjettrupperna en fri finsk folkrepublik omfattande de finländska och karelska folken, i verklig mening demokratiskt styrelseskick". Jag tycker inte att det är helt underligt att svenska myndigheter ifrågasatte lojaliteten hos en hel del av de personer som var engagerade i det parti som är föregångaren till dagens vänsterparti.
Fru talman! Tack för svaret. Jag undrar om det har fattats något nytt beslut om hävande av sekretess. De utredningar som refereras till här i svaret har inga historiker fått ta del av, dvs. som gäller urvalet. Vem placerades i läger, och på vilka grunder? Fru talman! Jag hör nu att motivet skulle vara att det rörde sig om medlemmar i Vänsterpartiets föregångare, Vänsterpartiet kommunisterna. Finns det någon förteckning som anger att detta är motivet för att placera människor i läger? Jag har inte sett någon sådan förteckning, och de historiker jag har talat med har heller inte sett någon sådan förteckning. Det är väldigt intressant om det finns en sådan. Däremot tror jag att det är rätt rimligt att man när det gäller det urval av individer som placerades i interneringsläger - särskilt som deras nordiska motsvarigheter ledde till att människor senare skickades vidare till Nazityskland - får reda på vad de är anklagade för, att det finns någonting i deras gärningar som kan motivera att man med hänvisning till rikets inre säkerhet placerar dem i läger. Det ska noteras att det inte fanns en enda nazist i något av dessa läger. Det som de internerade hade gemensamt var att de var antifascister, ingenting annat. När det gäller erkännande har det inte framförts någon ursäkt till dem som placerades i läger - enligt min mening på orättmätig grund. Inget svar har kommit vare sig från regeringen eller från någon annan till dem som fortfarande är i livet.
Fru talman! Jag delar i huvudsak synen i det svar som har givits här i dag av vice statsministern. Jag förstår i och för sig interpellationen. Vänsterpartiet har behov av att köra med taktiken: Anfall är bästa försvar, med tanke på den debatt om partiets föregångare som finns i dag. Däremot anser jag att det inte finns något skäl att i detalj gräva 50, 60 år tillbaka i tiden. Vi kan lära oss av misstagen. Men jag tror inte att vi vinner någonting på att gå in och gräva. Vi såg i TV för någon tid sedan några äldre gentlemän som påstod sig ha gjort tjänst hos Hitler i Tyskland. De hade fel på datum, årtal och allting. Det är närmast pinsamt när man ska använda sådana som referenser. Det pågick ett krig runtom i vår omvärld. Vi hade en statsminister som faktiskt blåljög svenska folket rakt upp i ansiktet när han sade: Sveriges beredskap är god. Det var den inte. Det vet alla som har den minsta kännedom. Det var inte sant. Det handlade i det läget om s.k. femtekolonnare som man misstänkte, ibland på goda grunder, kunde ställa till skada. Jag tror att samma sak kan hända igen om samma elände skulle hända utanför Sveriges gränser. Fru talman! Det är inte därför jag har begärt ordet i den här debatten. Jag tycker att interneringslägren var lite ensidigt befolkade. Vi hade, såvitt jag förstått, betydligt fler nazister i Sverige. De kom inte till arbetskompanier. De satt inte i några interneringsläger. Varför? Kan det beror på det man har sagt, att de människorna hade höga positioner i vårt samhälle? Det var otänkbart att röra dem. Jag har inga barn vare sig med kommunister eller nazister. Men den svenska aktiviteten vid den tiden lämnar mycket övrigt att önska. Nu har jag sagt att man inte ska gräva i historien. Men det skulle ändå vara intressant vid något tillfälle att få höra varför regeringen, eller samlingsregeringen, visade en sådan brist på aktivitet när man ensidigt "bara" burade in kommunister medan man i praktiken lät nazister få lov att härja fritt. Nu var de väl inte några klockrena nazister. Det var personer som förmodligen vände kappan efter vinden. De kände på sig att Hitler kanske skulle vinna kriget. Man ändrade väl uppfattning efter Stalingrad. Om man hade någon hjärncell kvar ändrade man framför allt uppfattning när man fick reda på vad nazismen innebar i form av koncentrationsläger och förintelse. Jag kan ändå inte komma ifrån att det känns lite trist som demokrat att se att agerandet endast drabbade kommunisterna.

Fru talman! Först vill jag vända mig till Karin Svensson Smith. Utan att ha detaljkunskap i dessa utredningar - det tror jag inte att någon av oss har - är min uppfattning att det som finns av materiel går det i dag att forska på och få studera. Detta är ju inte beroende av några listor, eller på partitillhörighet i sig. Enligt vad som har framkommit var det lojaliteten hos individerna som man utgick ifrån när man placerade unga män i de här kompanierna i stället för annan värnplikt. Jag erkänner gärna - det är lätt att säga nu - att de utredningar som gjordes var bristfälliga. Många av dem som sattes i lägren hade en kommunistisk ideologi eller bakgrund - det vet vi. Men det var inte bara sådana - det fanns andra också. Men jag håller med båda talarna här om att det i historiens ljus är lite underligt att det var så få nazister som på samma sätt var föremål för myndigheternas hantering under den här tiden. Jag tycker att det är en väldigt viktig fråga, och där har vi mycket som man bör titta på. Det gäller det officiella Sveriges förhållande till Nazityskland och till nazismen i Sverige. Jag är glad för att det just nu pågår forskning om exempelvis nazismen och den svenska officerskåren. Vi är beredda att lägga mer pengar på den här typen av forskning så att vi får detta belyst ytterligare. Jag tycker förvisso att det bör ske.
Fru talman! Nej, jag påstår inte att jag är expert på detta. Men jag har skrivit en tiopoängsuppsats i historia om förhållandena i interneringslägren, och då försökte jag via Karl Molin att få reda på de källor som var grund för uttaget till interneringslägren - och de är sekretessbelagda fortfarande. Det utgör ett hinder för att granska förhållandena. Det hjälper inte att anslå mer medel om man inte kommer åt källorna, så att man på det viset får utrett på vilka grunder människor placerades i lägren. Jag tycker att den här diskussionen är högst meningsfull. Jag tror nämligen att statsrådet Lena Hjelm Wallén och jag är överens om att vi måste stävja att denna typ av förhållande uppkommer i framtiden. Då är det högst meningsfullt att vi öppnar, släpper in allt ljus och vänder alla stenar - som statsministern uttryckte det. Vi måste göra upp med vårt förflutna. Det gäller oss i Vänsterpartiet - vi har försökt att bringa ordning och göra upp med vårt förflutna eftersom vi också har anledning att göra detta. Men det gäller inte bara oss. Det gäller även Socialdemokraterna och andra partier, om vi tillsammans ska kunna försvara demokratin och se till att individers rättssäkerhet inte sätts ur spel. Tack för ordet!
Fru talman! Jag ska inte lägga mig i regeringsunderlagets eventuella förflutna i någon del. Men jag vill ändå säga att det faktiskt hedrar biträdande statsministern att hon står i riksdagen och erkänner att behandlingen var något ensidig. Jag tycker att både kommunism i praktiken och nazism är vedervärdiga ideologier. I praktiken handlar det bara om gradskillnader i helvetet. Men jag tycker att det är viktigt att vi får reda på varför. Det pågår undersökningar, säger biträdande statsministern, om t.ex. den svenska officerskårens roll under andra världskriget. Jag vill betona att jag tror att majoriteten av svenska officerare var lojala mot Sverige. Men det fanns andra, och tyvärr i ett antal som gör att man kan bli förvånad över den ensidighet som den dåvarande regeringen, och senare även samlingsregeringen, det måste jag erkänna, stod för när man ensidigt internerade bara kommunistsympatisörer. Det fanns bevisligen i Sverige offentliga möten där nazister pratade för sitt, och berättade hur man skulle ta makten i Sverige. Jag är glad om jag i den här debatten i alla fall abstrakt har kunnat få igenom att även dessa saker kan ha ett visst historiskt intresse.
Fru talman! Jag tror alldeles säkert att vi kan lära mycket av historien. Vi kan lära både på det sättet att vi får erfarenhet av hur myndigheterna hanterade en mycket svår situation, som det naturligtvis var under andra världskriget, när man kunde ifrågasätta lojaliteten hos en hel del människor med utrerade ståndpunkter. Det gällde både kommunistiska och nazistiska sådana, som vi har diskuterat här. Men jag tycker också att vi ska lära av historien på det sättet att Vänsterpartiet för sin del tittar på sin historia. Detta har ju ett ursprung någonstans, nämligen i det att det gick att ifrågasätta många kommunisters lojalitet. Hade vi ett parti som representerade nazismen skulle jag säga samma sak, men det har vi ju tack och lov inte i den svenska riksdagen. Men det finns ju andra yttringar av den, och därför finns det särskilda skäl i dag att titta på nazismen forskningsmässigt. Jag tror att vi allihop behöver denna ytterligare kunskap om andra världskrigets situation. Jag vill försäkra er om att mycket mer material är tillgängligt än vad man i allmänhet tror, även mer än vad forskare tror. Jag tror att t.o.m. Karl Molin hade fel angående detta, om att det inte var öppet. Jag vill rekommendera Karin Svensson Smith att gå tillbaka och själv titta i handlingarna, så ska hon finna att detta faktiskt är öppet.

Fru talman! Per-Richard Molén har frågat statsministern dels vilka organisatoriska förändringar han är beredd att vidta för att få en snabbare och effektivare handläggning av Näringsdepartementets frågor, dels om han är beredd att bryta ut de många viktiga kommunikationsfrågorna och låta dessa antingen handläggas av ett särskilt statsråd inom befintligt näringsdepartement eller ett självständigt kommunikationsdepartement. Interpellationen har överlämnats till mig. Samma frågor ställde Per-Richard Molén till statsministern i en interpellation i december 1999. Frågorna besvarades på statsministerns uppdrag av näringsminister Björn Rosengren. I 7 kap. 1 § regeringsformen sägs att det för beredningen av regeringsärenden ska finnas ett regeringskansli och att det i detta ska ingå departement för skilda verksamhetsgrenar. Regeringen fördelar ärendena mellan departementen. Min bedömning är, vilket också framgår av Björn Näringsdepartementets organisation på ett bättre sätt än tidigare ger möjlighet till samordning och samverkan mellan olika politikområden, och att resurserna på de olika områdena används på ett mer effektivt sätt än tidigare.

Fru talman! Jag vill tacka vice statsminister Lena Hjelm-Wallén för svaret. Det är ganska naturligt att jag återkommer med en interpellation. Detta är nämligen en fråga som lättare går att diskutera med regeringschefen eller biträdande regeringschefen än med Björn Rosengren eftersom frågan berör honom. Näringsdepartementets brister i sättet att fungera tycker jag mer är ett bekymmer för regeringschefen, som varit pådrivande i att sammanföra kommunikations-, arbetsmarknads och näringspolitik i ett enda departement. De här tre områdena har under i stort sett hela efterkrigstiden varit organiserade i tre departement. Enligt min mening finns det ingen människa född som tillsammans med ett biträdande statsråd klarar av arbetsmarknad, regionalpolitik, näringspolitik, energipolitik, järnvägar, vägar, sjöfart, luftfart och det nya IT-området, som fullständigt exploderar och därmed ställer krav på en ökad politisk uppmärksamhet. I departementet finns också många av de stora statliga företagen som SJ, Posten och Telia, och en lång rad myndigheter som dessutom kräver tid och engagemang. I Näringsdepartementet som det nu är utformat finns det inbyggda konflikter som inte är bra. Björn Rosengren ska som företrädare för ägaren, staten, tillvarata de statliga företagens intresse vad gäller marknad och utveckling. Parallellt med detta åvilar det honom och hans departement att med hjälp av bl.a. konkurrensverk och post och telestyrelse verka för att det råder konkurrensneutralitet mellan Posten och andra privata postföretag. Han ska se till att sådana principer läggs fast, och att enskilda mobilföretag kan verka på samma villkor som Telia. Ett exempel på att sitta på två stolar samtidigt i Näringsdepartementet kan man se i hanteringen av den privata tågoperatören Sydvästens upphandling av Västkustbanan. Där gick regeringen ut redan i slutet av förra året, innan Sydvästen ens hade kunnat starta verksamheten, och sade att Sydvästens trafikeringsrätt skulle återgå till SJ. Detta är inte bra. Det som bekymrar mig mest är ändå de ständiga dröjsmål och senfärdigheten som präglar Björn Rosengrens departement. I ett och ett halvt år har han lovat den svenska åkerinäringen bättre konkurrensbetingelser gentemot utländska åkare. Just nu finns det ett kort avsnitt betecknat m.m. i en SJ-proposition som gäller en av våra mest arbetskraftsintensiva branscher. Det är inte heller bra. IT-propositionen blev försenad flera månader. Löften gavs, och löften bröts. Är detta bra för en regering som vill visa handlingskraft? Infrastrukturpropositionen var först utlovad till den 17 mars, sedan till den 22 mars, sedan till den 29 mars och sedan är tystnaden total. Jag tycker att om man har lämnat en förteckning över propositioner som ska avlämnas bör man åtminstone meddela riksdagen och dess utskott att en proposition inte kommer. Det kräver ju också en hantering här. Detta är inte bra. Människor och varor kan inte distribueras via fiberoptik. Det är därför som den här infrastrukturpropositionen är så angelägen. Vägarna rasar samman lite varstans i Sverige. Stockholms vägar och järnvägar korkas igen, och näringsministern kan inte samla sig till ett enda regeringsförslag. Är detta bra?

Fru talman! Jag inser att jag inte kan övertyga Per-Richard Molén om att vi har organiserat oss på ett bra sätt i regeringen. Det ligger kanske i våra olika roller att det är på det sättet. Jag vill ändå framhålla att skälet till att vi har det stora Näringsdepartementet är att vi ser att frågorna om tillväxt och sysselsättning hör så nära samman. Dessa politikområden hör så nära samman, och det inbegriper också kommunikationsfrågorna. Detta är ett modernt sätt att angripa dessa frågor. Det är inte bara i Sverige som man försöker sig på en sådan här struktur för dessa frågor. Det sker också i andra länder. Det blir naturligtvis väldigt arbetsamt för ministrarna, men det är ett lämpligt sätt att angripa de frågor som behöver hanteras för att vi ska kunna upprätthålla den tillväxt vi har och skapa mer sysselsättning. Sedan är det naturligtvis så att en regering alltid måste organisera sin verksamhet så att det passar de behov som finns. Det finns ingen ideal organisation i ett regeringskansli. Regeringskansliet är ständigt föremål för utvärdering och diskussion om huruvida det är organiserat på det bästa sättet. Det är självklart att inte heller Näringsdepartementet är undantaget den diskussionen.
Fru talman! Jag förstår mycket väl att det kan finnas politikområden som behöver föras samman. Det är en sak, men det måste ändå vara rimliga arbetsmöjligheter för det statsråd som har ansvaret för verksamheten. Om vi skulle samtala mellan skål och vägg tror jag kanske att uppfattningarna och argumenten skulle kunna te sig lite annorlunda. Björn Rosengren har inte heller mer än 24 timmar på ett dygn att jobba. Komplicerade frågor som IT, infrastruktur, vägar, statliga företag och näringspolitik kräver ju inte bara att man är ute och talar i massmedierna. Det kräver ju också tid för inläsning och inte minst eftertanke. Med den bästa vilja i världen kan inte tiden räcka till för allt detta. Man ser också på näringsminister Björn Rosengren hur han har slitits ned under de senaste åren. Man märker när han kommer till riksdagen hur han blir tröttare och tröttare och inte orkar komma fram med de regeringsförslag som jag utgår ifrån att den socialdemokratiska regeringen har ett behov av att ta fram under mandatperioden. När resultaten och besluten efter allt det här pratandet ska fattas har många tåg gått och chanser gått förlorade. Detta kan inte vara bra. Därför tycker jag att det kanske vore lämpligt att statsministern och biträdande statsministern satte sig ned och funderade över om inte kommunikationsfrågorna antingen kunde återföras till ett eget departement eller samlas under ett statsråd i Näringsdepartementet med ett klart ansvar för kommunikationer och IT. Då skulle man slippa de här dröjsmålen. Det är ändå så att ett antal chefer för de myndigheter som finns inom det här superdepartementet klagar över att de aldrig får träffa sin chef. Det är inte bra. Det ska inte vara så. Jag tycker att regeringschefen och biträdande regeringschefen har ett ansvar för att lösa de här problemen och ha en arbetsledning som ger de olika departementscheferna rimliga arbetsförhållanden. Därför vill jag på nytt ställa frågan: Finns det bakom en av de sista meningarna i svaret någon form av signal om att det ändå finns några tankegångar om detta? Man säger att det pågår ett kontinuerligt arbete med uppföljning av gjorda insatser och en diskussion om hur Regeringskansliet bör organiseras för att på bästa sätt ta till vara de fördelar med det nya departementet som har nämnts. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att det förekommer en viss tveksamhet kring det sätt som Näringsdepartementet drivs och att man i något annat hus kanske sitter och funderar på några lämpliga lösningar när det gäller Björn Rosengren och hans sätt att arbeta.
Fru talman! Jag tror att jag å Björn Rosengrens vägnar skulle kunna tacka så mycket för omtanken om hans arbetssituation. Men jag tycker att han själv, genom sitt mycket aktiva sätt, bevisar att han verkligen greppar den här verkligheten. Det har kommit fyra stora propositioner under de senaste veckorna. Det visar verkligen en handlingsaktivitet och en entusiasm som är rätt fantastisk. Visst är det så att dygnet bara har 24 timmar för de flesta av oss. Ibland har jag en känsla av att för Björn Rosengren har det både 25 och 26 timmar.

Fru talman! Alice Åström har frågat mig dels vilken bedömning regeringen gör av hotet mot individers integritet och svenska företag med hänvisning till Echelon, dels vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att skydda svenska intressen mot övervakning genom Echelon, dels om regeringen avser att initiera ett samarbete inom FN för att skapa ett internationellt skydd för individer och företag mot intrång genom olaglig avlyssning. Kommunikation med ny teknik skapar enorma möjligheter till kontakter och dialog över alla gränser. Samtidigt är det absolut nödvändigt att vara medveten om att sådan kommunikation, t.ex. via Internet, är känslig för avlyssning och annat obehörigt intrång. Modern kommunikation, såväl data som tal, sker ofta i komplexa nätverk som är gemensamma för många användare och där den som har tillgång till viss utrustning och kunskap kan ta del av meddelanden som är avsedda för andra. Samma sak gäller kommunikation som sker i etern, såsom vid exempelvis mobil telefoni, där den som har tillgång till rätt utrustning kan avlyssna meddelanden utan att det går att upptäcka. Frågan om enskildas och företags integritet vid användning av sådan ny teknik som jag just har beskrivit är således ett generellt problem. I den mån kommunikationen sker enbart inom Sverige kan vi i viss mån skydda användarna genom straffrättslig lagstiftning. Som Alice Åström själv nämner har vi i Sverige bestämmelser i brottsbalken om bl.a. brytande av post eller telehemlighet och olovlig avlyssning till skydd för den personliga integriteten. Bestämmelserna gäller oavsett i vilket syfte den straffbara gärningen har företagits. Det är däremot svårare att skydda kommunikation som sträcker sig över landets gränser. Mot sådan avlyssning måste vi i större utsträckning lita till andra länders rättssystem och samarbeta internationellt. I de flesta länder finns också straffbestämmelser om bl.a. I många länder bedriver staten själv en viss informationsinhämtning t.ex. genom signalspaning. Det rör sig ofta om information för försvarsändamål men det kan även vara fråga om att förebygga eller bekämpa allvarlig brottslighet. Sådan verksamhet i enlighet med gällande regelverk och lagstiftning är givetvis tillåten i det land där den bedrivs. Vissa länder bedriver ett nära samarbete för sådan inhämtning. I Sverige bedriver Försvarets radioanstalt, FRA, signalspaning i underrättelsesyfte. FRA:s verksamhet är noggrant reglerad och sker endast till stöd för svenskt försvar och svensk säkerhetspolitik. Att olika länder ensamma eller i samarbete bedriver signalspaning och annan informationsinhämtning inom ramen för sin nationella säkerhetspolitik är alltså ingen nyhet. Detta har förekommit sedan lång tid tillbaka och kan knappast förbjudas i sig, förutsatt att verksamheten bedrivs inom det egna territoriet, från internationellt vatten eller från rymden. Vad som gör uppgifterna om det s.k. Echelon-samarbetet värda att uppmärksamma är i stället dels påståenden om att inhämtade uppgifter används för kommersiella ändamål, dels de farhågor som väckts om att inhämtningen sker på ett sådant sätt som kränker enskildas integritet. Om dessa påståenden är riktiga måste Sverige hävda enskildas och företags rätt till sin integritet. En slutsats som jag drar är att vi måste lägga stor vikt vid att öka medvetenheten om riskerna och höja säkerheten vid användning av modern kommunikationsteknik. Det är ett arbete som nu pågår. Det är viktigt att Sverige minskar sin sårbarhet för avlyssning utförd av främmande makt genom att utveckla och bygga upp system som försvårar avlyssning. Det bästa sättet att minska sårbarheten är att öka användningen av kryptering. Det är olyckligt om det finns misstankar om att inhämtad information används på ett otillbörligt sätt. De som har kapacitet att bedriva omfattande avlyssning har därför all anledning att klargöra i vilket syfte informationen används och hur den demokratiska kontrollen är uppbyggd. Det ligger i dessa staters eget intresse att bidra till att skapa tilltro till informationsteknikens möjligheter. Misstro mot den nya tekniken innebär ett hot mot teknikutvecklingen i sig. Mot denna bakgrund tror jag att en internationell dialog är viktig och bör inriktas just på frågor om integritet men också på avvägningar om för vilka syften vi kan tillåta att information samlas in och hanteras. Det viktiga är att försöka identifiera oacceptabel användning av den nya tekniken och av inhämtade uppgifter samt att söka internationell enighet om hur sådan verksamhet ska motverkas. Jag följer noga det arbete som Europaparlamentet initierat i frågan. Parlamentet har enligt vad jag erfarit börjat diskutera möjligheten att genom en parlamentsutredning granska den påstådda avlyssningen. Jag har också fått uppgift om att det portugisiska ordförandeskapet uppmärksammat frågan och att de avser att ta upp den vid nästa justitieministermöte i maj. Det är ett positivt initiativ och min förhoppning är att det ska leda till att frågan nu blir allsidigt belyst.
Fru talman! Jag vill först tacka justitieministern för ett svar som jag uppfattar som mycket positivt. Det är ett svar som tar upp den här problematiken på ett bra sätt. Däremot, fru talman, måste jag säga att jag tycker att det är synd att det inte är fler partier som deltar i den här debatten. När den här debatten var uppe i EU parlamentet i förra veckan fanns det också representanter från flera andra partier i Sveriges riksdag. Man lyfter upp frågan och debatterar den på EU-nivå, men frågan är så viktig att vi bör debattera den i vårt nationella parlament. Fru talman! Kommissionär Liikanen i parlamentet säger dessutom att de brott, de illegala handlingar som kan begås, begås på nationell nivå. Han menar att det är de nationella parlamenten som måste ta upp frågan. Därför hoppas jag att det här bara är början på en debatt här i det svenska parlamentet. Fru talman! Jag vill lyfta upp ett par frågor som jag tycker är viktiga. När justitieministern säger att det gäller att hitta tekniker som kan skydda oss från den här typen av intrång, att det gäller att skapa medvetenhet hos allmänheten och hos företagare och att vi måste använda oss mer av kryptering vill jag ändå lyfta upp den här problematiken. Samtidigt pågår det ju ett internationellt samarbete, både på EU-nivå och på flera andra nivåer, som innebär att man ska öka möjligheterna att inhämta information. Det är framför allt för polisiära syften. Man försöker hela tiden att möta den tekniska utvecklingen och den del av utvecklingen som minskar de polisiära myndigheternas möjlighet till avlyssning osv. Det här sker på internationell nivå. Samtidigt som man ska motverka avlyssning arbetar man också för att möjliggöra avlyssning. När det gäller Echelon är ju det här speciellt viktigt eftersom vi vet från den information vi har fått i dag att Echelon framför allt är USA:s system men också styrs från Nasa. Tittar vi i USA:s regleringar räknas Nasa också som en polisiär myndighet. Varje gång man öppnar för möjligheten för polisiära myndigheter att bedriva avlyssning, att komma åt den kryptering som finns, möjliggör man samtidigt den här typen av avlyssning. Därför är det viktigt att man också vidtar och försöker vidta så konkreta åtgärder som möjligt för att stoppa det. Jag inser att det är svårt i dagsläget. Jag vill speciellt lyfta fram den bit av justitieministerns svar som handlar om den internationella dialogen och just den dialog där man lyfter upp integritetsfrågorna. Man måste också hitta en gemensam avvägning när det gäller frågan om för vilka syften man kan tillåta att information samlas in och hanteras och om vilken typ av information man då bör ha möjlighet att följa upp. Det finns många fler frågor i det här. En fråga önskar jag att justitieministern också berörde lite. Den finns inte med i svaret. Det gäller den information som kommit om att det också sker en avlyssning av den politiska sektorn. Det här finns i SÄPO:s rapport, men det har också funnits i andra dokument. Det gäller inte bara den politiska nivån utan även Amnesty och andra organisationer, och det har justitieministern över huvud taget inte berört.
Fru talman! Storebror har alltså fått ett namn: Echelon. Rapporter har förekommit i flera år, men ämnet har inte diskuterats öppet. Det är mig veterligen första gången vi har en någorlunda öppen debatt om ämnet, och det är på tiden. I Danmark har man uppmärksammat denna fråga i parlamentet, men så inte här. Enligt den rapport som nyligen presenterades i EU-parlamentet används Echelon rutinmässigt för avlyssning av telefonsamtal, faxmeddelanden och elektroniska försändelser över hela världen. Om alla rykten och upplysningar som förekommit om detta gigantiska avlyssningssystem är sanna är det tid att få de inblandade staterna, framför allt USA, att stå till svars för anklagelserna. Som justitieministern svarade är det svårt att skydda kommunikation som sträcker sig över landets gränser. Vi måste lita på andra länders rättssystem och samarbeta internationellt. Men om avlyssningen sker i de hemliga organisationerna, som säkerhetspolisen eller försvaret, gäller inte det vanliga rättssystemet. Det är speciallagar för dessa organisationer. Det finns inte heller insyn eller kontroll, och man tar inte notis om personlig säkerhet. Det har också ryktats om att i Sverige ska Försvarets radioanstalt på Ekerö vara inkopplat på detta system. Jag har frågat förut, och von Sydow, försvarsministern, vill inte alls över huvud taget gå in på detta. Men det ryktet borde också debatteras. Att olika länder ensamma eller i samarbete bedriver signalspaning är ingen nyhet, som justitieministern påpekar. Nyheten är, precis som justitieministern också är medveten om, ett helt nytt område, nämligen uppgifter för kommersiella ändamål, för politiska ändamål och för övervakning av den enskilde. Det är bra att justitieministern säger att vi måste öka medvetenheten om riskerna. Misstankar är att systemet inte endast används för att motverka brottslighet utan just för övervakning och kartläggning, och det är mycket allvarligt. Att vi ska höja säkerheten är också bra. Och kryptering är då det som står till buds. Men Europa behöver egna krypteringssystem för e-post. Nu är det oftast amerikanska dataföretag, och det sägs att det då är bakdörren för att bedriva denna spioneriverksamhet. Att de misstänkta länderna ska klargöra i vilket syfte informationen används är också oerhört viktigt. Det finns rykten om att företag har fått konkurrensfördelar och att det gäller just den politiska övervakningen och hur den demokratiska kontrollen är uppbyggd. Men om inte Europaparlamentet får till stånd en utredning för att granska den påstådda avlyssningen, kommer justitieministern då att ta initiativ i ministerrådet för att få till stånd en granskning? Det verkar osäkert just att Europaparlamentet ska lyckas. Det skulle jag vilja ha reda på.
Fru talman! Det är som Alice Åström säger, att det arbete som pågår handlar om att öka möjligheterna att använda ny teknik för att avslöja t.ex. grov brottslighet. Det viktiga i det sammanhanget är just att säkerställa att den typen av teknik kommer till en nyttig användning, att det sker i lagreglerade former och att det sker under demokratisk kontroll. Det är också syftet i det internationella arbetet. Det är viktigt för oss i Sverige att inte bara den avlyssning som får ske i Sverige är noga reglerad och kontrollerad utan att även andra länder har en motsvarande lagstiftning och en motsvarande kontroll. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att utveckla möjligheterna att skydda information från otillbörlig insyn. Det här är i och för sig någonting som de som ägnar sig åt t.ex. brottslig verksamhet är beredda att investera i för att skydda det så att de legala myndigheterna inte kan avslöja deras verksamhet. Det är svårt att komma ifrån det. Så det är nästa steg att försöka komma igenom deras skyddsmekanismer. Men framför allt är det naturligtvis viktigt att vi utvecklar skydd för de legala verksamheter som behöver denna nya teknik för att utveckla internationell handel och för utveckling över huvud taget. Det är alltså många frågor att hantera samtidigt som går i olika riktningar och som har olika syften. Den internationella dialogen är väldigt viktig i detta sammanhang - det vill jag understryka. Om vi inte kan skapa gemensamma utgångspunkter för detta arbete, så att olika länders lagstiftning är något så när i överensstämmelse med varandra, hamnar vi ju i det läget att en verksamhet som sker i ett annat land visserligen är laglig enligt det landets lagar, men den överensstämmer inte med det som vi anser är acceptabelt. Därför är det internationella samarbetet oerhört viktigt. Alice Åström undrar särskilt över avlyssning av den politiska sektorn. Jag är rädd för att det inte finns någon sektor som är undantagen från möjligheten att bli avlyssnad. Avlyssningen tar ju ingen hänsyn till vad ändamålet med användandet av teknik och de samtal och den kommunikation som sker är, utan avlyssningen är ju möjlig inom alla sektorer, och man kan etikettera dem som man vill. Samma sak gäller naturligtvis där, att vi vill att den avlyssning som sker är laglig, reglerad och kontrollerad. Kia Andreasson undrar om jag är beredd att ta något initiativ i ministerrådet. Jag tycker att det är för tidigt att ställa den frågan. Nu har Europaparlamentet ett arbete på gång. Låt oss avvakta och se vad det ger för resultat. Och som jag sade i mitt svar har jag noterat att ordförandelandet har för avsikt att även på något sätt aktualisera frågan i ministerrådet. Och jag följer det med intresse, och beroende på vad det leder till är jag beredd att fatta beslut om vad jag anser bör ske i nästa led.
Fru talman! Jag instämmer i det som justitieministern säger, att det inte finns någon sektor som kan känna sig skyddad. Men när man tittar på allvarligheten i dessa övergrepp måste man ändå se att när främmande länder övervakar den politiska sektorn i andra länder måste man reagera ganska starkt mot detta. Och denna debatt kommer att fortsätta, och det kommer hela tiden mer och mer material. Men det som jag ändå vill lyfta upp är det internationella samarbetet när man ska säkra polisiära myndigheters möjligheter till avlyssning. I fråga om detta instämmer jag i det som justitieministern säger, att man också kan använda tekniken, att det kan vara en nyttig användning, att man ska ha kontroll över den och att det gäller att se till att man får lagreglering i andra länder. Men det som jag tog upp men som justitieministern inte berörde är att väldigt många av de myndigheter som i dag använder sig av Echelon är legala myndigheter och också är de som normalt sätt har rätt att göra detta, men de har inte rätt att göra det i andra nationer. Det är det intrånget som jag tog upp. Om de följer sina regleringar för vad de kan avlyssna och var de kan spana i sina egna länder utifrån de regleringar som finns där är det en sak. Men när dessa länders myndigheter, de legala användarna, faktiskt används för att även avlyssna andra länders politiska organisationer och företag, då hamnar vi ju hela tiden i dessa problem, att oavsett vilka krypteringar som vi försöker bygga upp så öppnar man upp i andra änden. Därför är det en väldigt allvarlig fråga. En konkret fråga som jag vill ställa är: Hur ska vi i Sverige i det internationella samarbetet, när man ser detta oerhörda storebrorsdatasystem som finns där så många länder är inblandade, på något sätt kunna skaffa oss något slags garanti för att den information som svensk polis får genom informationsutbyte faktiskt inte bygger på sådant som vi skulle betrakta som olaglig avlyssning? Vi är väldigt noga med att reglera hur svensk polis får avlyssna och hur man får inhämta information, men vi har ingen möjlighet längre att kontrollera att den information som svensk polis kan inhämta från andra polisiära organisationer i samarbetet inte är inhämtad på ett sätt som vi inte tillåter enligt vår lagreglering. Jag inser att det inte är lätt för justitieministern att kunna ge några förslag till konkreta åtgärder, men jag hoppas att hon också kommer att följa den här debatten och följa den information som hela tiden läcker ut om det här systemet. När vi ser vad som händer i Europaparlamentet kanske vi gemensamt kan se till att vi kan ha en särskild debatt här i Sveriges riksdag som berör dessa frågor där vi får deltagare från alla politiska partier. Detta är ju ingen partipolitisk fråga som kan knytas till ett speciellt parti, utan det här är en fråga som definitivt borde beröra alla partier i Jag tackar justitieministern för debatten. Jag kommer säkert att återkomma till detta, och jag hoppas att justitieministern också återkommer med information om vad som har hänt på ministerrådsmötet i just denna fråga.
Fru talman! Europeiska kommissionen har inte velat uttala sig huruvida avlyssningssystemet Echelon existerar eller ej, och det är som jag sade tidigare nästan ingen som har velat göra det tidigare. Därför är det väldigt positivt att justitieministern uttalar sig här nu. Det som för närvarande händer är att den gröna gruppen i Europaparlamentet har samlat in namn för att kunna tillsätta denna undersökningskommitté. Men vad jag har hört nu så kommer man att rösta om kravet på onsdag i denna vecka, och det är mycket osäkert om det kommer att gå igenom, eftersom det finns politiska grupperingar som inte önskar en undersökning. Några menar också att initiativ ska tas på nationell nivå i stället för att kommissionen ska göra det. Men jag tycker att det skulle vara utmärkt om kommissionen tog detta initiativ och om parlamentet får en majoritet så att detta går i genom, eftersom det är många länder som berörs av detta. Det kan också hänvisas till direktiv som säger att EU-medborgare ska ha rätt till privatliv, till konfidentialitet för individer. Det står om det i två direktiv. Därför är detta av största intresse. Sverige borde också utreda Echelons inverkan på svensk lagstiftning, som Alice Åström nyss pekat på, och hur det är med överensstämmelsen. Att helt okontrollerat kunna ta allt som existerar i kommunikation måste det ingripas mot.

Fru talman! Alice Åström säger att allvarliga övergrepp sker. Men vet vi det? Ett av problemen i den här diskussionen är ju att vi egentligen inte tycker att vi vet tillräckligt för att kunna inta mycket definitiva ståndpunkter. Jag tror att det är viktigt att vi hejdar oss lite grann när det gäller att dra slutsatser. Alice Åström säger att det är oacceptabelt att man övervakar den politiska sektorn i andra länder. Men det är ju en del av den legala avlyssningsverksamheten i många länder att man just bevakar den politiska sektorn. Det kan ske genom teknikens hjälp, på ett helt lagligt sätt - även av svenska intressen - eftersom mycket av den information som går via internationella kanaler, kablar i Atlanten och annat sådant, är tillgänglig för envar att avlyssna. Av det kan man inte omedelbart dra slutsatsen att detta strider mot lagarna i det land som utnyttjar den tekniska möjligheten. Det kan ju vara helt i överensstämmelse med lagarna och det kan dessutom vara helt i överensstämmelse med grundläggande principer som även vi omfattar. Den här frågan är faktiskt ganska komplicerad. I Sverige försöker vi skydda oss mot detta. Det är en av säpos uppgifter att säkerställa att avlyssning inte sker på vårt territorium. Men säpo har väldigt svårt att skydda svenska intressen från att bli avlyssnade när kommunikationen försiggår via satellit i luften eller på internationellt vatten. Det som jag tycker egentligen är det oroande i hela det här sammanhanget är av mer övergripande slag, nämligen vilket försprång de länder har som har ett teknikövertag, vilken möjlighet man har att också få ett informationsövertag som kan utnyttjas på alla möjliga sätt - kanske helt acceptabla sätt, sätt som vi i princip stöder. Men en obalans uppstår när en del länder har möjlighet att utnyttja tekniken och skaffa sig de fördelarna, medan andra, fattigare, länder inte har det. Vi tillhör trots allt den teknikutvecklade delen av världen, så vi lär inte komma på efterkälken i fråga om att utnyttja de goda möjligheter som den nya tekniken ger. Många länder kommer dock efter i det sammanhanget. Alice Åström frågade mig om svensk polis kan vara säker på att man i sitt samarbete med andra länders säkerhetspolis inte får tillgång till information som har tillkommit på olagligt sätt. Där kan jag bara säga att en förutsättning för samarbete med andra länder är att säpo har förtroende för det land och den polismyndighet som man samarbetar med. Detta gör vi med stor urskillning, bl.a. mot bakgrund av att vi inte vill hantera information som tillkommer på ett olagligt sätt.
Fru talman! Det finns många bitar i det här. Jag håller med justitieministern om att detta är ett otroligt komplext system. Det handlar ju om vad som är lagligt, vad som är tillåtet samt hur, var och när det avlyssnas. Trots allt blir det olika regleringar. Jag kan också hålla med justitieministern om detta med försprång för dem som har tekniken jämfört med de fattiga länderna. Men jag tycker också att det handlar om nivån för den enskilde individens integritet. Ett samhälle som på det här sättet kan samla in information om människor, oavsett om det är lagligt eller inte, är något som det också är viktigt att debattera. Den här tekniken innebär en sådan integritetskränkande åtgärd i många människors liv att frågan behöver debatteras på många olika plan. Jag vill avsluta med att när det gäller det internationella samarbetet peka på att polisen i sitt samarbete och säpo i sitt samarbete är väldigt noga med vilka polisorganisationer vi samarbetar med. Echelon är ett exempel, om man nu ska titta på all information som kommit fram, där det handlar om länder som vi i normala fall faktiskt anser det vara fullständigt korrekt att samarbeta med. Vi har inte tillräcklig information men vi kommer att få tillräcklig information. Det här är en fråga där jag inser att jag, bara på den korta tid som jag intresserat mig för den, har fått så mycket information att jag nog inte ens hunnit läsa igenom en tredjedel. Således dyker det säkert upp fler frågor om detta. Jag vill tacka justitieministern för debatten och är övertygad om att vi återkommer till frågan.
Fru talman! Anders Karlsson har frågat mig vad jag avser att göra för att Landskrona kommun snarast ska få till stånd ett utvecklingsavtal avsett att skynda på och fördjupa integrationsarbetet i centrala Landskrona. Regeringen har hittills, på förslag av Storstadsdelegationen, slutit lokala utvecklingsavtal med fem kommuner, nämligen, i tidsordning, Stockholm, Malmö, Huddinge, Södertälje och Botkyrka. Nu pågår överläggningar med de två sista i storstadspropositionen angivna kommunerna, Haninge och Göteborg. Kommunernas arbete med att förbereda de åtgärder som avtalen ska omfatta har varit omsorgsfullt och därför tagit längre tid än beräknat. Jag räknar med att åtgärderna i gengäld har vunnit i kvalitet och lokal förankring. Storstadsdelegationen har ansett att samtliga sju avtal med de nämnda kommunerna bör vara undertecknade innan ett eventuellt beslut fattas om stöd till kommuner utanför den kretsen. Skälet till det är att delegationen först vill ha överblick över de ekonomiska åtagandena gentemot de sju kommunerna. Landskrona hör till de fyra kommuner som av regeringen i maj 1997 beviljades bidrag med vardera 9 Motivet till beslutet var de särskilda förhållandena i de fyra kommunerna. Landskrona har ännu inte slutredovisat kostnaderna för dessa insatser och därför har den sista delutbetalningen av statsbidraget ännu inte gjorts. Mitt svar på Anders Karlssons fråga är att ett eventuellt beslut om ytterligare statligt stöd till integrationsarbete i Landskrona och andra kommuner med likartade förhållanden kommer att fattas först efter det att lokala utvecklingsavtal har slutits med samtliga sju nämnda kommuner.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Lokala utvecklingsavtal har redan slutits med fem av de sju storstadskommunerna för att motverka klyftorna och orättvisorna till följd av etniskt betingad segregation. Insatser mot segregation ska naturligtvis inte begränsas till enbart storstadsområdena. I vissa extremfall finns det även utanför storstäderna kommuner med likartade problem i en sådan omfattning och intensitet att det vore rimligt att dessa också kunde få del av de medel som finns anvisade för ändamålet. På s. 84 i propositionen omnämns ett antal kommuner som tidigare har fått stöd och att dessa även nu bör komma i fråga. Fru talman! Från min hemstad Landskrona kan jag relatera följande. Av Landskronas ca 37 000 invånare är 3 638 utomnordiska medborgare, alltså ca Väljer man i stället begreppet utomnordisk härkomst, som således inbegriper även dem som fått svenskt medborgarskap, dubbleras i det närmsta siffrorna. Under 1994 kom ca 1 500 invandrare med bosnisk härkomst till Landskrona och 1995 ca 500. För att lättare åskådliggöra proportionerna kan vi jämföra med exempelvis Stockholm, som under motsvarande år skulle ha tagit emot 60 000 människor. Detta har frestat på hela min hemkommun både socialt och ekonomiskt. Under 1999 fick 2 100 hushåll någon gång socialbidrag. Av dessa utgjorde ca 65 % hushåll med utomnordisk härkomst. Av de totala socialbidragskostnaderna på ca 90 miljoner kronor finansieras enbart ca Landskrona har en arbetslöshet som är väsentligt högre än riksgenomsnittet. Även om de utomnordiska medborgarna utgör en väsentlig del av de registrerade arbetslösa är det ändå så att den faktiska arbetslösheten hos de utomnordiska medborgarna är väsentligt högre. Många har bl.a. bristande kunskaper i det svenska språket och ingår därför inte i statistiken, eftersom de genom sitt språkhandikapp inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande. Härutöver saknar många även i övrigt grundläggande utbildning, vilket medför svårigheter att få arbete, och belastningen på komvux att erbjuda utbildning på grundskolenivå är mycket hög. Majoriteten av våra nyinflyttade flyktingar och invandrare bor i centrala delar av staden, där mer hälften av barnen i skolan och förskolan har ett annat språk än svenska som modersmål. Vissa klasser består nästan enbart av barn med utomnordisk härkomst. Det får inte uppfattas som så att ingenting har gjorts åt de redovisade förhållandena, tvärtom. Under lång tid har Landskrona arbetat intensivt med olika introduktionsåtgärder, men genomförda åtgärder är inte tillräckliga. Det finns alltjämt många ambitiösa idéer och förslag till åtgärder för att påskynda integrationsarbetet. Fru talman! Landskrona kommun måste få ekonomisk hjälp. Därför hoppas jag att Landskrona står på tur att teckna ett lokalt utvecklingsavtal när Haninge och Göteborgs kommuner har klarat av sina.